Herr talman! Man skulle kunna säga att detta ärende är segt som gummi. Det har funnits på föredragningslistan sedan förra veckan, och när behandlingen sker drar det över två dagar. Bordläggningen i natt gav, som tidigare sagts, utskottets talesman tid att fundera över den kritik vi riktade mot utskottets ståndpunkt. Vad hade han då att säga? Ja, han sade att utskottet har att förlita sig på de uppgifter man får, bl.a. från industriverket. Men, Sven Andersson, utskottets ledamöter är väl oförhindrade att dra egna slutsatser. Sven Andersson har inte kunnat tillbakavisa vår kritik mot att utskottet förlitar sig på en rad förhoppningar som inte innebär något konkret när det gäller den aktuella situationen för Goodyear och Firestone och heller ingenting när det gäller den långsiktiga utvecklingen i Sverige. I debatten i går kritiserade vi utskottet för att det bara framhåller betydelsen av att samhället följer utvecklingen, att det förutsätter att regeringen tar upp frågan om ett samlat grepp och att det förutsätter en rad andra ting. Men på vilka konkreta saker bygger utskottet sitt yrkande om avslag på motionerna? Utskottet refererar också till de debatter som har förts här i riksdagen, bl.a. arbetsmarknadsministerns svar på min fråga om situationen vid Goodyear i Norrköping för ett halvår sedan. Jag vill erinra om att arbetsmarknadsministern vid det tillfället hävdade att läget där var bättre än tidigare. De orden ter sig något märkliga som situationen är i dag. I en annan debatt här i riksdagen menade industriministern att det var för tidigt att se om en nedläggning av verksamheten i Norrköping skulle få återverkningar på arbetssituationen där. Han gjorde jämförelser med situationen för Firestone i Borås och uttryckte sin tillförsikt om att Goodyears problem skulle kunna lösas genom samma handlingsmönster som för Firestone. Det är inte mycket att hänvisa till i dag, därför att situationen är verkligt oroande på bägge orterna. I en tidningsdebatt häromdagen såg jag uttryck som rävspel, kohandel, skandal och ekonomiskt vansinne. Det är inte vi motionärer som har fällt dessa ord, utan de har fällts i den politiska debatten i Borås med anledning av situationen där. I den motion som jag talade för i går har vi yrkat på en utvecklingsplan för svensk gummiindustri och en nationalisering av Goodyears och Firestones fabriker i Sverige. Jag vill fråga utskottets talesman om han anser dessa krav vara omotiverade.
Herr talman! Det har väl oftast varit så att utskotten här i riksdagen har avvaktat en sittande utredning t.ex. i ett statligt organ, om en sådan funnits i ärendet, innan de har tagit ställning i skilda frågor. Vi har självfallet förlitat oss på att den ordningen skulle följas även i detta fall. Märkvärdigare än så är det inte. Näringsutskottet kan ju inte gärna uttala sig för en nationalisering i detta sammanhang. Av den debatt där industriministern deltog framgick det väl att det ur produktionssynpunkt hjälper föga med en nationalisering, eftersom det ju är företagen själva som bestämmer över sina tillverkningssystem. Dessutom har de kvar sin marknad även om de inte bedriver någon tillverkning här. Självklart befinner sig gummiindustrin i Sverige i ett mycket besvärligt läge. Det är också därför som industriverket genom sin utredning vill få en helhetsbild av branschen. Till Jörn Svensson vill jag säga att det som han säkerligen förstår självfallet är väldigt svårt för ett utskott att på grundval av motioner kunna ta del av hur det är ställt med exempelvis arbetsmiljön i enskilda fall. Det ankommer på de organ som vi har tillsatt att kontrollera om arbetsmiljön är bra eller dålig, om människor skall tillåtas att jobba i vissa lokaler. Jag tycker att det är att ställa väl stora krav på ett utskott att det i sina yrkanden skall uttala sig om arbetsmiljön. Men, som jag tidigare har sagt, skall referensgruppen sammankallas denna vecka, och kartläggningen vad gäller den svenska gummivaruindustrin blir klar under juni månad. Herr talman! Per Olof Håkansson frågade mig — om jag uppfattade honom rätt — vilka industripolitiska synpunkter som ligger i det förslag som eventuellt kommer att framläggas. I de flesta betänkanden från näringsutskottet har vi, när sådana ställningstaganden har begärts, hänvisat till utredningar som pågått, såsom t.ex. industriverkets, för att riksdagen skall få ett fullgott underlag för sina beslut.

Herr talman! Nej, jag begärde inte att Sven Andersson i detalj skulle gå in på de enskilda fabrikernas materiella förhållanden. Det var inte riktigt så jag menade, utan min förebråelse var snarare riktad mot det ständiga undvikande av politiska ställningstaganden och ansvarstaganden som man så ofta får se när det gäller sådana här branschkriser. Man skjuter upp sitt eget ställningstagande till dess utvecklingen har skött om att man har hamnat i ett läge, där man egentligen ingenting kan göra. Detta fruktar jag håller på att ske här. Skall man vara ärlig mot människorna, i första hand mot dem som arbetar i denna industri, måste man säga till dem endera av två saker. Antingen säger man att man inte är beredd till några förnyade grundläggande insatser utan måste se det förhållandet i ögonen att denna industribransch måste ges upp. Då får man försöka ordna alternativ sysselsättning. Till de gamla, som börjar närma sig 55-60-årsåldern får man säga: O. K., ni har slitit färdigt och vi får försöka ordna förtidspension eller liknande saker. Det är den ena vägen man har att gå. Men det finns också ett annat alternativ, nämligen att säga att skall man hävda den svenska gummiindustrin och slå vakt om den, kan man inte göra det i det tillstånd som den nu befinner sig, utan då måste en grundläggande upprustning av gummiindustrin företas i fråga om lokaler och produktionsmedel. Man måste inrikta sig på att fortlevnaden kan realiseras bara om man har en väldigt offensiv produktutveckling. Också det är en möjlig väg, men den kan inte beträdas med den organisationsform som gummiindustrin har i dag, utan den förutsätter en nationalisering av företagsenheterna. Endast en nationalisering kan ställa sådana resurser till förfogande att en förnyelse kan garanteras. Dessa två vägar har man att välja mellan. Vad jag ständigt reagerar mot i dessa branschdiskussioner är att utskottsmajoriteterna egentligen inte säger någonting. Man skjuter på ställningstagandena, medan man i själ och hjärta har givit upp striden. Det är dock en väsentlig skillnad — det tror jag att Sven Andersson är beredd att medge efter att ha funderat närmare på saken — mellan att vara ett passivt offer för en rådande marknadssituation, när man står där med en dålig utrustning, och att på ett offensivt sätt kunna möta och kanske erövra marknader för nya produkter, om man får litet resurser till att rusta upp sitt nedgångna tillstånd med. Marknadsförutsättningarna är olika i de båda fallen.
Herr talman! Ingen skall komma och beskylla Sven Andersson för att vara en inkonsekvent person. Det han gör i sin replik här är att han egentligen bara fortsätter det resonemang som förs i betänkandet och säger att praxis är att man skall avvakta att en sittande utredning blir färdig. Får jag då påpeka att jag redan 1976 förde en debatt med industriminister Åsling om dessa frågor. Han lovade vid det tillfället att utredningen, som alltså är så gammal, skulle ske på det sättet att kommunerna skulle medverka. Utredningen skulle också arbeta inom vissa tidsramar. Jag kan nu bara konstatera att de löftena inte har hållits. Nu hänger näringsutskottet upp ett nytt uppskjutande på denna utredning. Jag tillhör dem som frågar: Varför får man inte ifrågasätta, när väsentliga förutsättningar ändras i ett utredningsarbete? Vad vill då vi motionärer? Vi vill helt enkelt precisera arbetet och fastställa ramar. Vi tycker att det är fel att — såsom utskottet är — vara avvaktande och passiv. Sedan gjorde Sven Andersson medvetet eller omedvetet den turneringen av min fråga att han inte tog upp den på korrekt sätt. Jag tror nämligen att man måste formulera frågan som jag gjorde första gången: Om utskottet inte vill vara med om det vi begär, vari ligger då det industripolitiskt felaktiga i att arbeta fram ett program för den svenska gummiindustrin med de preciseringar som vi har gjort? Att Sven Andersson helt avstod från att diskutera hur kapitalförsörjningen skall ordnas är också konsekvent, för det har heller inte utskottet gjort.
Herr talman! Det är ganska upprörande att höra Sven Andersson. Jag tycker nog att Sven Andersson och utskottet har tagit alldeles för lätt på uppgiften. Det är ändå fråga om väldigt många människors sysselsättning, om deras framtid. Det enda vi egentligen har begärt är att utskottet skulle ha stöttat oss när det gäller att påskynda att få fram ett program för hela gummiindustrin i vårt land. Om vi inte hade någon gummiindustri i landet, Sven Andersson, om det inte tillverkades några bildäck i Sverige, som vi gör på Goodyear, skulle det påverka väldigt mycket annat i vårt samhälle. Det skulle framför allt påverka importen och det kunde också påverka samhällsekonomin. Därför tycker jag att utskottet borde ha behandlat den här frågan något mer seriöst.

Herr talman! Låt mig friska upp Sven Anderssons minne genom att erinra om vilka frågeställningar vi reste i debatten i går. När utskottet sätter sin lit till en utlovad kartläggning av den svenska gummiindustrin påpekade vi att det är en akut krissituation för såväl Goodyear i Norrköping som Firestone i Borås och förmodligen även i Viskafors. Jag sade också att medan gräset växer dör kon, för det finns inget konkret att ta fasta på. Vi kritiserade vidare att utskottet förutsätter att regeringen skall ta upp frågan om ett samlat program och eventuella statliga insatser när utredningsarbetet är klart någon gång under 1980, som man hoppas. Men vad händer om de här aktuella industrierna då har slagit igen? Vad skall man ta för grepp för att då lösa problemen? Hur ser Sven Andersson på frågan om Goodyears och Firestones fabriker avvecklas här i Sverige under tiden han och utskottet förlitar sig på att någonting skall hända? Nej, utskottets hållning är förödande passiv, och det kommer ni inte ifrån. Det ges inga besked till arbetare och tjänstemän vid Goodyear och Firestone som i dag hotas av arbetslöshet, inga besked om vad ni anser att regeringen omedelbart skall göra och heller inga besked om hur ni ser på gummiindustrins framtid i vårt land.
Herr talman! Nils Berndtson och även Maj-Lis Landberg fick ju svar vad gäller Goodyears fabrik i Norrköping, när industriministern redogjorde för sina överläggningar med företagen för att förmå dem att lämna så pass mycket rådrum att man skulle komma fram till någon form av fortsatt sysselsättning. Men det redovisades då också vilka problem det innebar. Nej, jag kan inte alls hålla med dem som påstår att utskottet har varit nonchalant och passivt i den här frågan. Det tycks inte spela någon roll för motionärerna vad utskottet har skrivit. Vi säger ju att när utredningsarbetet är avslutat skall frågan tas upp om ett samlat program. Ni vill ju ha ett samlat program. Men hur kan ni tro att det är möjligt för ett utskott att skriva ett samlat program för gummiindustrin? Har utskottet expertis härför till förfogande? Vi har uttalat oss positivt i denna fråga, och det tycker jag att ni skall notera. Som jag tidigare sade har industriverket upplyst mig om att referensgruppen sammankallas denna vecka. Under juni månad blir denna kartläggning klar, och då kan vi avvakta den plan som alla så hett åstundar att få se. Och då förutsätter vi också, som utskottet skriver, att regeringen snabbt kommer med förslag.

Herr talman! Jag kan instämma i början av Nils Berndtsons första replik. Vi har lyckats dra ut denna debatt som ett gummiband över sju dagar och tre debattillfällen. Nu är vad som skall sägas, diskuteras, frågas och besvaras i denna debatt egentligen allaredan gjort. Orsaken till att jag en gång begärde ordet i debatten om näringsutskottets betänkande 61 var dels en skrivelse som centerns kommunorganisation i Norrköping skickat till regeringen om Goodyears framtid, dels ett behov av att fråga utskottets talesman om han kunde säga någonting närmare om de utredningar angående gummiindustrins framtid som berörs i betänkandet. För att börja med skrivelsen från kommunorganisationen, så säger man där bl.a.: Vi förväntar oss att regeringen tar initiativ till en översyn av gummiindustrin i Sverige bl.a. ur försörjningssynpunkt. Det finns bl.a. anledning att se över vår försörjningsberedskap när det gäller industridäck, traktordäck, däck till tunga maskiner osv. Tills en sådan översyn har skett bör Goodyears ledning kunna förmås vänta med ett ställningstagande till inriktning och verksamhet vid Norrköpingsfabriken. I näringsutskottets betänkande 61, som vi nu behandlar, sägs bl.a.: ”En kartläggning av den svenska gummivaruindustrin genomförs på regeringens uppdrag av statens industriverk. Resultatet skall utgöra en utgångspunkt för bedömning av utvecklingstendenserna inom branschen. —-—-- Utredningsarbetet beräknas bli avslutat under år 1980. ——-- Beträffande Goodyears fabrik i Norrköping vill utskottet framhålla att följderna av en eventuell nedläggning av produktionen bör granskas från beredskapssynpunkt.

Nu har Sven Andersson för utskottets räkning redan besvarat frågan om när de här utredningarna kan tänkas bli färdiga och sagt att det kan bli snart nog, och som jag har uppfattat det kan det bli inom de närmaste veckorna. Jag skall därför nöja mig med att säga att jag naturligtvis hoppas att det skall visa sig att Goodyears fabrik i Norrköping behövs. Jag hoppas också att det skall gå att finna former för att rädda fabriken åt Norrköping och Sverige. Herr talman! Jag har inget annat yrkande än utskottets.
Herr talman! Låt mig först understryka Anna Wohlin-Anderssons kritik av utskottets hantering av frågan. Jag kan inte tolka inlägget på annat sätt än att det gällde en sådan kritik. Men för att få det bekräftat vill jag fråga om Anna Wohlin-Andersson därmed också har den uppfattningen, att man bör ta avstånd från industriministerns försök att placera en ny gummifabrik i Landskrona. Den idén är enligt sakkunniga på området helt befängd. Det vore därför mycket intressant att höra Anna Wohlin-Anderssons synpunkter på den frågan.
Herr talman! Jag har inte uttalat någon kritik mot utskottets betänkande. Vad jag har sagt är att där finns hänvisningar till två viktiga utredningar: en om gummiindustrins framtid och en om vilken betydelse Goodyear har ur beredskapssynpunkt här i landet. Det är, som jag också har sagt, viktigt att vi får fram de här utredningarna innan Goodyears framtid går i stöpet. Det vidhåller jag, och mina frågor i det avseendet har jag fått svar på.
Herr talman! När det gäller försörjningssynpunkten vill jag rekommendera Anna Wohlin-Andersson att inte fästa för stort hopp vid utredningarna. Vad frågan gäller är att överstyrelsen för ekonomiskt försvar i sin till regeringen överlämnade plan utgår från att Goodyearfabriken är nedlagd som producerande enhet. Min fråga kvarstår alltså: Delar Anna Wohlin Andersson mot den här bakgrunden industriministerns uppfattning att det är rätt att förlägga en ny gummiproducerande enhet till Landskrona?

Herr talman! Låt mig först beklaga att industriministern inte hade tillfälle att stanna kvar under den fortsatta behandlingen av det här ärendet — han hade en internationell kongress som han skulle öppna och måste alltså lämna kammaren. I det nu behandlade betänkandet från näringsutskottet lämnas en redogörelse för läget vid Firestones fabrik i Borås. Möjligen kan man av den redogörelsen få intrycket att problemen för de 350 anställda som är uppsagda är på väg att lösas. Men så är inte fallet. Den 13 februari i år framställde jag en interpellation till industriministern om situationen vid Firestone. I det svar som jag erhöll den 10 mars visade industriministern en viss optimism. Möjligheterna att klara av problemen för de uppsagda bedömdes ligga inom räckhåll.

Någon lösning har inte nåtts för de anställda vid Firestones fabrik i Borås. Däremot har tidningarna i de sista av dessa dagar innehållit uppgifter om att industriministern har planer på att lokalisera en helt ny däckfabrik till Landskrona.

Samtidigt som de fackliga organisationerna tillsammans med representanter för Borås kommun och företrädare för länsmyndigheterna med ljus och lykta söker efter en gummiindustri som ersättning för de förlorade arbetstillfällena, så planerar industriministern och regeringen något helt ännat. Industriministern säger sig göra maximala insatser för att lösa problemen i Borås, och samtidigt är regeringen beredd att ge lokaliseringsstöd för nyetablering i Landskrona. I Borås finns 250 välutbildade däckbyggare som saknar jobb. Där finns en stor modern fabriksanläggning, specialkonstruerad för gummitillverkning och uppförd med hjälp av bl.a. statliga och kommunala medel. Den står outnyttjad. Och industriministern går ut och informerar om att det går att få lokaliseringsstöd för nyetablering av en liknande anläggning på annan ort. Det är inte konstigt att det här landet får en allt svagare ekonomi. Det hade varit bra om industriministern varit här i kammaren och klarat ut hur det förhåller sig med dessa frågor. I det här läget kan jag instämma i Per Olof Håkanssons yrkande om bifall till motionen 392, som innehåller ett krav på en strukturplan för den svenska gummiindustrin. Det är hög tid att vi får en sådan plan för gummiindustrin i Sverige.

Herr talman! I det utskottsbetänkande som vi nu diskuterar och där det behandlas några motioner rörande gummiindustrin finns det också, vilket framhållits tidigare, en redogörelse för det aktuella läget vid några av de berörda företagen, bl.a. Firestone-Viskafors och Firestone i Borås. Utskottet noterar att sysselsättningen vid fabriken i Viskafors har tryggats, sedan Hexagon köpte företaget i februari 1980, men att verksamheten vid fabriken i Borås fortfarande inte funnit någon köpare och att arbetarna är varslade om uppsägning till mitten av augusti. Utskottet skriver också, och det är bra, att det är angeläget att samhället noga följer utvecklingen och är berett att medverka till en lösning av sysselsättningsproblemen. Med tanke på de uppgifter som pressen publicerade i slutet av förra veckan får man hoppas att detta är mera värt än en from önskan. Då publicerades nämligen uppgifter, som åtminstone i Borås och Sjuhäradsbygden satte sinnena i jäsning. Det var uppgifterna om att man planerade en gummifabrik i Landskrona. För att förstå upphetsningen i Borås kan det kanske vara bra att för kammarens protokoll ge en kort redovisning av läget för Firestonefabriken i Borås. Boråsfabriken är en av de modernaste i Europa när det gäller däckstillverkning, och huvudambitionen för fack, kommunala myndigheter och länsmyndigheter har hela tiden varit att försöka ersätta den nedlagda Firestonetillverkningen med någon liknande verksamhet. Redan i november presenterade fackets företrädare tanken på tillverkning av lastvagnsdäck. Eftersom det en längre tid varit känt att Gislaved AB hade planer på tillverkning av lastvagnsdäck, var det naturligt att förhandlingskontakter togs med Gislaved. Det är inte min mening att här redogöra för alla turer i förhandlingarna, men låt mig helt kort konstatera att det inte ledde till något resultat, uppenbarligen därför att industridepartementet inte var berett att ställa upp med de stora lån och bidrag som Gislaved ansåg sig behöva för att starta ett så vittomfattande företag. I Borås kan man till nöds förstå att det fattas pengar, men man kan inte förstå att samma industridepartement — om tidningsuppgifterna är korrekta — skulle ha möjlighet att skaka fram de erforderliga lånen och bidragen, om Gislaveds utvecklingsfabrik i stället förläggs till Landskrona. I Landskrona finns, såvitt jag vet, ingen fabrik som är lämpad för däckstillverkning och inte heller någon gummiarbetartradition som i Borås. Man frågar sig onekligen: Kan det vara samhällsekonomiskt vettigt att dels helt nybygga en fabrik i Landskrona, dels omskola varvsarbetare till gummiarbetare samtidigt som man inte tar till vara en redan gjord — i dag billig — Boråsinvestering och omskolar Borås gummiarbetare till annan sysselsättning? Och vad är det som säger att sysselsättningsläget i Landskrona skulle kräva kraftigare stödåtgärder än det krävs i Borås? Borås har under 1970-talet haft en sysselsättningsminskning som skulle kunna rubriceras som en varvskris varje år, då ca 1 000 arbetstillfällen försvunnit inom tekoindustrin årligen. Vi missunnar inte Landskrona effektivt stöd när sysselsättningsproblem uppstår. Men regering och riksdag måste försöka mäta med lika mått vid sina bedömningar. Nu finns det också ett mindre projekt, som snabbt skulle kunna ge ett antal gummiarbetare fortsatt arbete i fabriken. Det är viktigt att det inte blir något schackrande med det projektet. Men på längre sikt är det viktigt att Borås finns med i diskussionen — om och när någon utvecklingsfabrik för lastvagnsdäck skall byggas i Sverige. Jag har inte kunnat underlåta att delge kammaren dessa synpunkter i anslutning till näringsutskottets uttalande om medverkan till en lösning av Boråsproblemen. Det uttalandet är förpliktande, och jag avser inte att lägga fram något yrkande nu, men det kan finnas anledning att återkomma om det inte blir konkreta resultat.
Herr talman! Wilhelm Gustafsson är som folkpartist en intressant person. Sven G. Andersson är också folkpartist. Låt mig säga att jag helt delar Wilhelm Gustafssons uppfattning när det gäller att bygga en gummifabrik i Landskrona, men jag tror att skälet till det här förslaget är något annat än Wilhelm Gustafsson tror, nämligen två andra folkpartister. Jag tror att det här är ett utspel från industriministerns sida, som utgår från förutsättningen att varvet skall läggas ned, och genom det här utspelet försöker man fånga in två andra folkpartister. Men slutsatsen av Wilhelm Gustafssons resonemang är att han tycker att det skulle vara bra med en plan. Därför förutsätter jag att han kommer att stödja den första att-satsen i den kommande omröstningen.

Herr talman! Wilhelm Gustafsson gav en ganska bra redogörelse för arbetsmarknadssituationen i Boråsregionen och Sjuhäradsbygden. Det är alltså naturligt att vi känner en ganska stor oro inför de problem som Firestone och däcksindustrin i övrigt har. Jag har egentligen begärt ordet här i dag för att litet tillrättalägga de uppgifter som har lämnats. Jag kan börja med att dementera Per Olof Håkanssons påstående att industriministern skulle ha gjort ett utspel om att lägga en gummiindustri i Landskrona för att muta några folkpartistiska riksdagsledamöter därifrån. Det är inte alls på det sättet som det hela ligger till. För att återgå till Borås vill jag framhålla att det under hela vintern har försiggått ett ganska intensivt arbete för att försöka lösa de sysselsättningsproblem som krisen vid Firestone har gett upphov till. Det har tagits fram många olika förslag till lösningar. Man fick en dellösning i och med att Hexagon tog över Viskafors, men då blev Boråsfabriken över. Mot bakgrund av den diskussion som har förts vill jag beklaga att inte det avtal träffades som i det närmaste var klart mellan Hexagon och Gislaved om att Gislaved skulle gå in i Boråsfabriken med en viss verksamhet. Även om den verksamheten inte var så stor hade det i nuläget varit fördelaktigt om den hade kommit till stånd. Då hade, som framgår av de resonemang som både Wilhelm Gustafsson och Rune Carlstein fört om den mera långsiktiga synen på den tillverkning av lastvagnsdäck som Gislaved planerar att sätta i gång, Borås varit ett mycket naturligt och realistiskt alternativ för Gislaved. Vi får akta oss så att vi inte förväxlar dagens sysselsättningstillfällen med just den här tillverkningen av lastvagnsdäck, eftersom det är en verksamhet på litet längre sikt — den dröjer ett par år, om den över huvud taget kommer till stånd. Såvitt jag vet håller man f. n. inom Gislaved på att skissa hur en sådan här tillverkning skulle ske, och jag vill för min del säga att det skulle vara utomordentligt lämpligt om den tillverkningen, när den väl kommer till stånd, kan förläggas till Borås, eftersom vi har en tradition på området där. Däremot tycker jag det är felaktigt att beskylla departementet och industriministern för att ha sprungit bakom ryggen på någon i detta ärende. Skall man lösa den akuta situationen i Borås måste man dock tillgripa andra medel. Det är sysselsättningstillfällen som ger jobb inom den närmaste tiden som måste till, för man kan inte räkna med att den här lokalen skall stå tom i ett par år, och inte heller kan man räkna med att gummiarbetarna skall vänta på de arbetstillfällen som då kommer att ges. Här måste skapas annan sysselsättning dessförinnan, och det är ju det man håller på och jobbar med. Jag vill i dag bara uttala den förhoppningen, att man kan klara av saken inom den närmaste tiden och att Borås också får möjlighet att vara med i diskussionen, när de här nya lastvagnsdäcken skall börja produceras.

Herr talman! Jag vet inte riktigt hur jag skall fatta Lennart Brunanders inlägg när det gäller detta att han dementerar att det förevarit förhandlingar mellan Landskrona, industridepartementet och Gislaved. Det har uppenbarligen varit sådana förhandlingar — industriministern har varit ute och sagt att det förts förhandlingar. Jag har Borås Tidning framför mig, och jag skall be att få citera vad industriministern har sagt till pressen i Borås. Det står att industriministern säger följande: ”Ja vi har informerat KF och Gislaved om möjligheterna att få lokaliseringsstöd för nyetablering i Landskrona.

Det här har industriministern sagt till pressen i Borås. Lennart Brunander dementerar att det har förevarit något sådant här samråd mellan de berörda parterna. Sedan är det också så att man skulle mycket väl snabbt kunna komma i gång med en produktion av lastvagnsbildäck även i Borås. Man behöver inte nödvändigtvis ett långt utvecklingsarbete — däcken kan licenstillverkas. Firestone har tidigare bedrivit en sådan tillverkning i Borås under 1970-talet, men den upphörde sedermera. Det finns alltså möjligheter att starta även den produktionen i Borås, om viljan finns och om man är villig att anvisa de medel som erfordras för att det hela skall komma i gång.

Herr talman! Vad jag egentligen dementerade var vad Per Olof Håkansson sade, nämligen att man planerar en fabrik i Landskrona. Att det har förekommit kontakter mellan Gislaved och industridepartementet är kanske riktigt, men det är inte så att industriministern har tagit några initiativ för att de kontakterna skulle komma till stånd. Att KF och Gislaved lika väl som andra företag kan vara intresserade av att dra nytta av de lokaliseringsbidrag som kan bli aktuella vid en varvsnedläggelse i Landskrona är i och för sig inte konstigt. Just nu håller man i Gislaved på att fundera över hur en sådan tillverkning som det här är fråga om skall gå till. I bilden finns möjligheten att använda licenstillverkning i stället för, såsom tidigare, utveckling i Sverige. Men även detta tar tid, och enligt tidsplanen kommer man väl först någon gång fram i höst att ta ställning — om man skall börja med en sådan tillverkning eller inte. Vad som har diskuterats är att industriministern har erbjudit KF vissa favörer i detta sammanhang, och det var det som jag dementerade.

Herr talman!

Det är alltså vad det ansvariga kommunalrådet i Landskrona har att säga, och jag litar faktiskt på ett kommunalråd i Landskrona. Sedan måste jag säga att det är ganska viktigt att vi som är från Borås hävdar att vi måste skapa sysselsättning för de 350 yrkesarbetare i Borås som nu inte har något arbete längre. De maximala insatserna från departementet borde kunna ta sig det uttrycket att man arbetade för att få Gislaved att etablera sig i Borås och skapa de sysselsättningstillfällen som behövs där. Till slut vill jag beklaga att industriministern inte hade tid att stanna kvar och ta upp de här frågorna till behandling, när han nu visste att de skulle komma upp i kammaren.
Herr talman! Jag kan dela Rune Carlsteins uppfattning att det var synd att inte industriministern kunde stanna kvar under den här debatten. Då hade vi kunnat få svar direkt av honom själv. Jag delar också Rune Carlsteins uppfattning att det är angeläget att vi ordnar jobb åt de 300-350 personer som blir arbetslösa genom att Firestone lägger ner driften helt och hållet. Men jag tror inte att vi bäst gör det genom att slåss om vad som är sagt och vad som inte är sagt. De uppgifter jag har delgett kammaren har jag fått från industriministern. Om nu Rune Carlstein tror på kommunalråden i Landskrona, kan väl jag säga att jag tror på industriministern. Vad som är viktigt i sammanhanget är också vad jag sade tidigare om att vi måste skapa arbetstillfällen i dag i Borås. Det gör vi inte med det här Gislavedsprojektet, eftersom det är en lösning på litet längre sikt. Jag måste därför återigen säga att jag beklagar att inte det avtal mellan Hexagon och Gislaved, som faktiskt var klart, kom till stånd. Det hade klart stöd från departementets sida, och där var man också beredd att gå in med de pengar som krävdes för att projektet skulle gå i lås.

Herr talman! Jag vill förlänga — eller skall vi med tanke på ämnet säga tänja ut— debatten en aning till. Jag gör det därför att jag gärna vill säga ett par ord till Sven Andersson med anledning av hans inlägg tidigare. Han säger att vi skall hämta de konkreta beskeden från förra veckans frågedebatt här i riksdagen. Jag vill då uppmana Sven Andersson att läsa industriministerns svar och plocka fram de konkreta beskeden — jag kan försäkra att det inte blir någon lätt uppgift. Sedan säger Sven Andersson att utskottet inte kan skriva ett program för gummiindustrin. Nej, det har heller ingen begärt, och jag tycker inte att utskottet skall göra det. Jag vill hänvisa till vad vi föreslagit i motion 699, nämligen 2. att riksdagen uttalar sig för en nationalisering av Goodyears och Firestones fabriker i Sverige”. Det är vad vi begärt. Om Sven Andersson yrkat avslag på något annat har han faktiskt gått vilse i ärendet.
Herr talman! Detta skall bli det sista jag säger i den här debatten, och det skall bli ett kort svar till Nils Berndtson. Jag har aldrig påstått, som Nils Berndtson säger, att ni har fått konkreta svar. Men jag har sagt att Nils Berndtson fick svar från industriministern. Sedan har jag hela tiden frågat: Vad är ni ute efter i era motioner? I den motion som är undertecknad av Nils Berndtson yrkas att riksdagen begär en utvecklingsplan för svensk gummiindustri i enlighet med vad som anförts i motionen och uttalar sig för en nationalisering av Goodyears och Firestones fabriker i Sverige. Det andra yrkandet har ett enhälligt utskott sagt nej till, och det är förvånansvärt att de som varit uppe i kammardebatten inte har talat med sina partikamrater i utskottet. Nu har inte Nils Berndtson någon partikamrat där, vilket jag beklagar — för då hade man kunnat hänga på en reservation från det hållet. Vad gäller en utvecklingsplan har jag tidigare sagt att näringsutskottet inte har några instrument för att skriva en plan på direkt beställning, utan utskottet får avvakta industriverkets utredning. Märkvärdigare är det inte i det här fallet, och det är en praxis som vi alltid haft här i huset.
Herr talman! Näringsutskottet behöver inte bara avvakta något. Utskottet kan ju begära en utvecklingsplan, såsom vi har yrkat i motionen. Märkligare är det inte, Sven Andersson. Sedan noterar jag att Sven Andersson beklagar att vpk inte är representerat i utskottet. Det går mycket bra för de övriga partierna att ändra på det förhållandet.

Herr talman! I samband med att beskedet kom att Firestones verksamhet i Borås skulle läggas ned ställde jag en fråga till industriministern angående vilka åtgärder han avsåg att vidta för att klara sysselsättningsfrågorna för de anställda. Industriministern var vid svarstillfället av naturliga skäl inte beredd att göra några preciserade utfästelser. Men utgångspunkten skulle vara, meddelade ministern, att verksamheten vid Boråsfabriken skulle kunna fortsätta, och han hyste stora förhoppningar om att så skulle kunna ske. Sedan dess har det varit många turer i den här frågan, som berörts tidigare i debatten. Jag skall inte nu fördjupa mig i dem. Men det är väl ändå — bl.a. mot bakgrund av industriministerns svar på min fråga — anmärkningsvärt att uppleva de i dessa dagar publicerade uppgifterna om att en helt ny gummifabrik skall byggas i Landskrona. Därest det verkligen skulle förhålla sig på det sättet, kräver det en övertygande förklaring som skall ställas i relation till förhållandena i Borås. Det hade därför varit mycket värdefullt om industriministern hade haft möjlighet att vara här vid detta tillfälle och ge en dylik redovisning.

Inte minst med hänsyn till de många människor som i dag är berörda i Borås är det helt nödvändigt att de överläggningar med industriministern som man från alla håll i Borås — från kommunalpolitiskt håll, från fackligt håll och från riksdagsledamöternas sida — har begärt snarast kommer till stånd. Vi måste få ett klarläggande i denna fråga.

Herr talman! Vänsterpartiet kommunisterna har sedan länge drivit kravet att barnomsorgen skall kunna tillgodose alla barns rätt till en bra och avgiftsfri barnstugeplats. Vi driver den kampen i förvissningen att barnomsorgen har ett värde i sig oberoende av föräldrars deltagande i arbetslivet. Barnstugor med tillräcklig och välutbildad personal fyller en viktig funktion i barnens sociala fostran och utveckling och som ett oumbärligt komplement till föräldrars omsorger. Vi har mött och möter motstånd från andra partier, och där motståndet är starkast kallas brister och försummelser för valfrihet. Herr talman! Det finns ingen anledning att föra en utförlig barnomsorgsdebatt i anslutning till socialutskottets uppskovsbetänkande. Vi ser det emellertid som utmanande att vår motion nr 451 har förhalats, samtidigt som barnomsorgen nu avrustas både kvalitativt och kvantitativt. I mars i år fattades 22 000 av de i den antagna femårsplanen för utbyggnad beslutade 150 000 barnstugeplatserna. Herr talman! Jag yrkar att riksdagen med bifall till utskottets hemställan i övrigt beslutar att ej uppskjuta behandlingen av motion 1979/80:451 av Lars Werner m.fl. om utbyggnad av barnomsorgen.

Herr talman! Riksdagen behandlade nyligen — den 28 maj — socialhuvudtiteln, den del som rör barnomsorgen. Det finns ingen anledning att nu ta upp en ytterligare debatt i sakfrågan. Socialutskottet föreslår att behandlingen av de motioner som inte behandlades i samband med budgeten skjuts upp till i höst, då vi har för avsikt att behandla den proposition som regeringen har utlovat om kvalitetsfrågor och statsbidragsfrågor. Vi har tyckt att vpk:s motion, lika väl som övriga motioner, hör bäst hemma i det sammanhanget. Jag ber därför att få yrka bifall till utskottets hemställan.

Herr talman! Det förevarande betänkandet nr 45 från jordbruksutskottet behandlar och besvarar ett antal motioner om åtgärder mot spridning av metallen kadmium i den mänskliga livsmiljön.

Då man läser utskottets betänkande finner man att samtliga motioner, således också vår motion, fått en för motioner synnerligen välvillig behandling av utskottet. Det är så mycket mer glädjande som det här rör sig om en för framtiden mycket angelägen fråga. Ett snabbt och medvetet handlande i denna fråga kan komma att få mycket stor betydelse för folkhälsan i framtiden. De negativa effekter som kadmium har på folkhälsan behöver jag inte nu återupprepa. De finns utförligt beskrivna i motionerna och i utskottets skrivning. Jag vill bara erinra om en sak. En metall, som inte är radioaktiv, är ett stabilt grundämne i naturen och förblir där så länge jorden består. Den kan bara flytta på sig och kanske ingå kemisk förening med andra grundämnen, men kvar finns den. Radioaktiva ämnen faller sönder till andra ämnen och har sina halveringstider. Organiska gifter, som ju är kolföreningar, bryts ned till enklare och oftast ogiftiga ämnen, men en giftig metall finns som sagt alltid kvar. Därför är det utomordentligt viktigt att vi inte fortsätter med att sprida giftiga metaller, som i detta fall kadmium, i vår mänskliga miljö. Det är ju ett hemskt framtidsperspektiv om en betydande del av vår befolkning skulle få sina njurar allvarligt skadade eller sina skelett försvagade. Det får vi helt enkelt inte tillåta. Därför måste vi vidta åtgärder redan nu. Det är dess bättre vad också utskottet anser. De yrkanden som vi har ställt i vår motion har blivit väl tillgodosedda i utskottets skrivning. Nu gäller det att genomföra vad utskottet kräver. Vi har föreslagit tillverkning av gödselmedel av råvara från Norrbotten som har lägre kadmiumhalt än importerad råvara. I betänkandet sägs att denna råvara även innehåller arsenik, som också är giftig. Det hade jag inte kännedom om när jag skrev motionen. Den inriktning som utskottet rekommenderar, framtagande av teknik för rening av råvaran till handelsgödsel, är därför en bra inriktning. Lyckas den, får vi också en vidgad råvarubas för handelsgödseln. Vad sedan gäller vårt andra yrkande, om ett gränsvärde i livsmedel för kadmium, så har det behandlats mycket positivt. Utskottet säger att denna fråga skall ägnas särskild uppmärksamhet. Vad slutligen gäller vårt tredje yrkande, att frågan måste följas noga i fortsättningen, så framgår det av hela framtoningen av betänkandet att så kommer att ske. Herr talman! För en gångs skull har det hänt att en motion blivit så välvilligt behandlad att det inte finns någon anledning till erinringar. Därför har jag inget annat yrkande än bifall till utskottets hemställan.

Herr talman! Förra sommaren beslöt folkpartiregeringen om ett förbud mot kadmium och kadmiumföreningar i plaster och färger. Förbudet skulle ha trätt i kraft den 1 juli 1980. Det var ett angeläget beslut som folkpartiregeringen fattade eftersom kadmium är en väldigt farlig tungmetall. Senare har emellertid regeringen på den centerpartistiske jordbruksministerns förslag beslutat att skjuta förbudet framåt i tiden två år. Motivet för detta var att användningen av kadmium var så mycket mer omfattande än man trodde och att man därför ansåg att förbudet måste flyttas fram. Kadmium var med andra ord ännu farligare än man trodde, och därför ville man skjuta förbudet på framtiden. I det läget borde det naturligtvis ha funnits ännu större skäl att hålla fast vid folkpartiregeringens beslut. Kadmium blir faktiskt inte mindre farligt bara därför att förbudet skjuts framåt i tiden. Nu har utskottet i praktiken tillstyrkt min motion, vari jag yrkar på att den tidpunkt som folkpartiregeringen beslöt om för förbudet borde stå kvar. Därför är jag nöjd med utskottets skrivning. Jag kan nämligen inte förstå varför regeringen inte vågar förbjuda Coca-Colas vita bokstäver på flaskorna eller de röda legobitar som barnen leker med.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 Jag utgår från att regeringen tar fasta på skrivningen i betänkandet, vari hänvisas till att det finns möjlighet att redan från den 1 juli 1980 vidta åtgärder mot användningen av kadmium, t.ex. ett förbud mot kadmium redan före 1982, och att den möjligheten bör tas till vara. Jag hoppas att regeringen gör detta, i synnerhet på leksaksområdet, eftersom kadmium här drabbar de små barnen.

Herr talman! Jag vill börja med att instämma i vad Bonnie Bernström sade. När det gäller kadmium kan man konstatera att en hel del av vad det används till är en ganska onödig användning. Det har en ganska kosmetisk uppgift. Kadmium ger klarare och mer lysande färger än man annars skulle kunna ' åstadkomma. Ett populärt exempel på en kadmiumrik produkt är ju den nejknapp som fanns före folkomröstningen. Den innehöll mycket av denna giftiga metall. Det bör naturligtvis vara lätt att finna ersättningar. Inte minst från arbetarskyddssynpunkt måste man bringa ned kadmiumhanteringen till ett absolut minimum. Det kadmium som finns i en del produkter är kanske inte så farligt medan de används. Men så småningom kommer ju dessa produkter att hamna på soptippen. Man försöker förstöra dem och göra sig av med dem. Då kommer det kadmium som ingår i olika färger att verkligen bli farligt. Det finns ingen anledning att släppa ut mer kadmium än vad som redan finns ute i naturen. Vi har alla skäl att verkligen driva på så att myndigheterna tillvaratar möjligheterna att genomföra delförbud, t.ex. mot leksaker, så fort som möjligt. Man skall inte vänta till sista möjliga dag utan försöka förbjuda så mycket som möjligt så fort det går. Kadmium finns ju också till en liten del i handelsgödsel, och här har vi ett ganska bra exempel på att det är mera kunskap vi behöver, inte mindre. Vi behöver ha kunskaper om hur det egentligen fungerar. Vi behöver en bättre teknik så att vi kan ta bort det kadmium som finns i handelsgödsel. Direkt när det upptäcktes att det faktiskt fanns kadmiumfria fosfatråvaror, t.ex. apatit från de norrländska malmfyndigheterna, var det en och annan som föreslog att man skulle använda detta. Men det hade i praktiken inneburit att man bytt ut kadmium mot en något högre halt av arsenik, och jag är inte riktigt övertygad om att det är bättre att sprida arsenik över åkrarna än det är att sprida kadmium. Här pågår nu ett forskningsarbete, och utskottet begär — jag hoppas att riksdagen kommer att ställa sig bakom detta — att regeringen lägger fram ett åtgärdsprogram senast 1981 och att vi skall kunna följa upp vad som går att göra på detta område. Sedan finns det ytterligare saker att ta reda på. Det visar sig att kadmiuminnehållet i växterna inte följer någon jämnt stigande kurva, utan det är stora variationer från år till år. Det finns anledning att anta att atmosfäriska förhållanden och kanske framför allt försurningen spelar en väldigt stor roll. Man blir skrämd när man får höra talas om älgar med ett så högt kadmiuminnehåll att njurarna är direkt hälsovådliga. Kadmium kan ju finnas och finns i våra livsmedel. Det är väldigt svårt att dra upp gränser, eftersom totalkonsumtionen är det avgörande, dvs. hur mycket man stoppar i sig av olika saker. Därför är det närmast ogörligt att konstruera lämpliga gränsvärden. Men de här sakerna måste våra vetenskapsmän hjälpa oss med, så att vi får fram snara lösningar. Den nuvarande utvecklingen kan helt enkelt inte få fortsätta i längden.

Herr talman! Det kanske kan tyckas konstigt att så många talare kommer upp i ett ärende där vi har ett helt enhälligt utskott. Som svar på flera motioner angående riskerna med den ökade kadmiumhalten har utskottet gjort två mycket viktiga tillkännagivanden. För några år sedan kom det varningssignaler om kadmium, och vi hade den glädjen att myndigheterna beundransvärt snabbt föreslog förbud mot användning av kadmium på vissa områden. Men tyvärr drogs detta förbud tillbaka innan det hade trätt i kraft. Det visade sig omöjligt att genomföra, eftersom det skulle förorsaka stora omställningsproblem för näringslivet. Det är alltid allvarligt när man på detta sätt drar tillbaka ett förbud som egentligen hade varit befogat. Utskottet har också förklarat vid en hearing med en del myndigheter och intressenter att vi är mycket intresserade av att följa den här frågan. Kadmium är ett mycket farligt gift, om det kommer in i människokroppen i för stora proportioner. Arbetarskyddsstyrelsen har också krävt att kadmium snarast möjligt skall ersättas med icke hälsofarliga ämnen. Utskottet gör som sagt två tillkännagivanden. För det första säger vi att den tidpunkt för kadmiumförbud som nu är fastställd till den 1 juli 1982 måste hållas. Redan nu, menar vi, bör både myndigheter och näringsliv förbereda en anpassning till förbudet. För det andra beställer utskottet ett åtgärdsprogram beträffande användningen av kadmium på de områden som inte kommer att omfattas av förbudet. Användningen av kadmium i handelsgödsel undersöks redan av en speciell utredning, men utskottet har tyckt att vi måste ha en helhetssyn på detta mycket allvarliga giftproblem. Därför, herr talman, kan jag med stor glädje yrka bifall till utskottets förslag, och jag tror att alla motionärer också är tacksamma och nöjda med utskottets behandling av frågan.
Herr talman! Bakom regeringens beslut om uppskov i februari 1980 står också folkpartiet. Det framgick inte av Bonnie Bernströms anförande.

Herr talman! Med tanke på den inte särskilt enorma publik detta ärende lockar hade vi kunnat välja en annan lokal, vi hade t.o.m. kunnat gå ut på gatan för att ”göra upp”, men nu måste vi följa de regler som gäller och disponera detta utrymme. Det betänkande vi nu skall behandla baseras delvis på en motion väckt av socialdemokraterna i civilutskottet. Vi kräver i motionen ett moratorium för utbyggnaden av vattenkraften. I början av 1981 väntar vi en proposition där man kommer att redovisa behov och önskemål beträffande utbyggnaden av vattenkraften. Som bekant är detta en mycket kontroversiell fråga. Det råder stor spänning mellan åsikterna om man skall bygga ut våra vattendrag eller bevara dem orörda. Frågan har därför varit föremål för mycken uppmärksamhet och underkastats rätt slitsamma diskussioner här i riksdagen. De regler som nu gäller fastställdes 1977, och dispositionen av vattenkraftsutbyggnaden baserades då så sent som 1975 på fattade beslut om hur energibalansen skulle regleras och hur mycket el vi skulle ta ut ur vattenkraften. Sedan dess har som bekant mycket vatten runnit i älvar och forsar. I januari i år, alltså för några månader sedan, motionerade vi om att man skulle vänta med utbyggnaden till tiden efter folkomröstningen. Efter folkomröstningen skulle det komma en proposition, där regeringen skulle redovisa den här biten såväl som andra avsnitt av energipolitiken. Den föreställningen hade man allmänt inom alla partier. Vår motion ledde till ett utskottsbetänkande som egentligen, i sak, var ett tillstyrkande. Men man skall inte begära för mycket av regeringspartierna — det kunde man inte förr heller, för länge sedan, när vi hade en annan regering — och vi fick ett besked om att regeringen inte tänkte ta ställning till någonting förrän tidigast efter folkomröstningen. Då skulle man lämna en utförlig redovisning av behoven och av vad man skulle företa sig. Det var i hövliga, för att inte säga hovliga, vändningar utskottet uttalade att det inte förväntat sig några beslut av den då sittande regeringen. Utskottet framhöll också att en rätt utförlig redovisning av frågan strax skulle komma så att man skulle få ett bättre underlag. Det innebar inte att man förväntade sig att riksdagen skulle bli enig i de här frågorna, men man förväntade sig i varje fall att alla skulle kunna disponera ett gott underlagsmaterial. Efter folkomröstningen kom det en proposition, men den innehöll inte ett enda ord om vattenkraften. Samtidigt återkallades den kvarliggande propositionen 1979/80:115 i de delar som inte hade behandlats. I den proposition som annonserats till början av 1981 — uppgiften att den skall komma då har inhämtats av utskottskansliet, och det har väl också meddelats på annat sätt — kan vi räkna med att få en fullständig redovisning av den här frågan. Under tiden fram till dess, alltså under något mer än ett halvår, kan man förvänta sig att regeringen kommer att få ta ställning till utbyggnadsfrågor av kontroversiell karaktär. Det finns en förteckning i reciten till utskottsbetänkandet som redovisar vilka frågor som kan bli aktuella. Med tanke på hur känsliga och kontroversiella sådana här utbyggnadsfrågor är vore det värdefullt om vi kunde få ett bättre underlag för beslutet. Vi skulle ha glädje av en redovisning av hur mycket elkraft som behövs, hur mycket vi skulle kunna ta ut av vattenkraften och vad som behöver disponeras av de resurser som finns kvar. Det är väl inte så att vårt behov av el är så stort och så brådskande att vi inte kan vänta det här halvåret. Det är därför ledsamt att utskottsmajoriteten nu inte kan dela den här ståndpunkten — det gjorde man i januari, även om uttryckssätten inte var exakt desamma — så att vi kunde vänta med detta ställningstagande tills i januari då vi har ett bättre underlag. Därmed, herr talman, tycker jag att jag har sagt det som bör sägas i denna fråga. Det innebär att vi tar ett klart ställningstagande i fråga om behandlingen av Kymmen och andra frågor som varit uppe i detta sammanhang. Dessa frågor bör kunna vänta för att tas upp i ett större sammanhang. Med detta, herr talman, yrkar jag bifall till reservationerna 1 och 2.

Herr talman! Befolkningen i norra Klarälvsdalen i Värmland är hårt prövad efter flera års kamp för Strängsforsens bevarande. Avgörandet har uppskjutits gång på gång, och det finns en utbredd föreställning om att varje nytt uppskjutande är en manöver för att få opinionen att tröttna och de oppositionella att skingras. Jag påpekade detta redan i höstas när jag fick ett interpellationssvar av jordbruksministern. Det positiva i det svaret var att riksintressena kommer att tillmätas stor vikt vid den slutliga prövningen och att hänsyn skall tas till hur en utbyggnad skulle påverka naturen, fisket, befolkningens levnadsförhållanden och trevnaden för de närboende. Det är tveksamt om det i dag är positivt eller ej att utskottet i betänkandet berättar att ansökan om tillstånd till utbyggnad av Strängsforsen vilar i avvaktan på ytterligare utredning och att beslut i ärendet kan beredas tidigast hösten 1981. Det frestar i varje fall sannolikt än en gång nordvärmlänningarnas tålamod. Herr talman! Argumenten för undantagande av Strängsforsen har framförts åtskilliga gånger här i kammaren. Den långa raden av remissinstanser som har avstyrkt utbyggnaden har räknats upp. I motion 1499 har vpk begärt en utredning om bevarandevärdena i de större vattendragen i södra Sverige. Vi har då också krävt att Strängsforsen och Kymmen skall undantas i avvaktan på en sådan utredning. I höstas sade utskottsmajoriteten att hänsyn skulle tas till allmänna planeringssynpunkter vid en prövning av Kymmenansökan och att det därför inte fanns skäl för ett uppskov i det fallet. Socialdemokraterna i utskottet reserverade sig, och vpk stödde givetvis reservationen. Det blev som vanligt en knapp seger för utskottets borgerliga majoritet i voteringen, även med stöd av de värmländska borgerliga ledamöterna. Nu har vi en likartad situation som i höstas, och något nytänkande inom majoritetsblocket är inte att vänta. Vi vidhåller dock våra krav i vpk-motionen, och vpk-gruppen kommer att rösta för de båda socialdemokratiska reservationerna. Herr talman! Jag yrkar bifall till vpk-motionen nr 1499.

Herr talman! Per Bergman har redovisat sina och medreservanternas skäl för sin ståndpunkt, nämligen att riksdagens ledamöter bör rösta på de socialdemokratiska reservationerna. Jag tyckte att han ändå lätt gled förbi beskrivningen av motionsförslagen och reservationsyrkandena. Han sade egentligen endast att om man väntar till dess att den nya propositionen kommer, så får man nya riktlinjer för hur vattenkraftsutbyggnaden i det här landet skall ske. Jag vill ändå försöka gå igenom vad motionärerna och reservanterna menat. Jag konstaterar då att reservanterna kort och gott vill att regeringen skall upphöra att fullgöra sina skyldigheter när det gäller att tillämpa vattenlagen. Det är det frågan handlar om, även om det gäller en paus på ca ett år i hanteringen. Man kan fråga sig vad kammaren skulle säga om någon kom med förslaget att riksdagen skulle uttala att regeringen inte skulle tillämpa annan lagstiftning som kräver regeringens tillstånd, t.ex. att man under ett år säger att man inte skall ge något tillstånd till expropriation. Antagligen skulle en massa människor och en hel del kommuner säga att det är alldeles felaktigt och att det konstitutionellt är galet att göra på det sättet. Men om man från socialdemokratiskt håll vill ha ändringar på det lagreglerade området måste man föreslå lagändringar och inte söka påverka genom uttalanden. Naturligtvis kan Per Bergman tycka att jag gör en ojust jämförelse. Han menar nog att det inte är fråga om att göra uttalanden utan att det är fråga om att ändra riktlinjerna för den fysiska riksplaneringen, något som klart hör till riksdagens befogenheter. Det är egentligen en av de första frågorna som har väglett utskottsmajoriteten. Reservanterna säger att de vill införa riktlinjer för den fysiska riksplaneringen, som innebär att det, i de områden som berörs av åtta av de nio inneliggande ansökningarna om tillstånd, skall finnas hinder mot företagen från ”allmänna planeringssynpunkter”. Men samtidigt framhåller man att det inte går att bedöma sakfrågan förrän nästa år då den nya propositionen föreligger. Min och utskottsmajoritetens första invändning är alltså att reservanterna rent sakligt inte ens försöker bedöma de allmänna planeringssynpunkter som regeringen har att ta hänsyn till enligt den vattenlag som gäller. Hur reservanterna än argumenterar måste de, eftersom man inte vill ändra vattenlagen, hålla sig inom lagstiftningens råmärken. Det är alltså det första och det enligt min mening helt avgörande motargumentet i principfrågan. Jag skall också något gå in på argumenten i reservationen från reservanternas egna utgångspunkter. Per Bergman uppehöll sig mest vid talet om att vi skall få en energipolitisk proposition nästa år och att det innebär helt nya utgångspunkter när det gäller att bedöma vattenkraftens roll. Det är egentligen rätt avslöjande, om man kopplar det till det grundläggande budskapet — nämligen att vi redan nu kan säga att vi behöver avsevärt mindre vattenkraft än vi hade räknat med. De klara ståndpunkter som socialdemokraterna tagit de senaste åren i vattenkraftsfrågan och deras uttalanden i dag innebär ju att man skulle lösa ut Sydkraft när det gäller tillståndet att få bygga ut Sölvbacka och att man i stället bygger ut Kalixälven. Den frågan kan vi naturligtvis diskutera, och vi har möjligheter att i vårt demokratiska system påverka den saken genom ändringar av riktlinjerna. Men vad jag reagerar mot är inte att vi har delade uppfattningar utan att reservanterna inte är helt uppriktiga när det gäller innehållet i det förslag som de lägger fram. Per Bergman försöker övertyga kammarens ledamöter om att vi nästa år har nya förutsättningar för vattenkraftens utbyggnad. Men om jag har tolkat det hela rätt är det egentligen så att man menar att vi, om vi bygger ut Kalixälven, kan avstå från en del andra utbyggnader. När vi behandlade proposition 115 gjorde vi en ordentlig genomgång av hur ansvaret är fördelat mellan riksdagen och regeringen. Beträffande den socialdemokratiska motionen voterade vi, som Per Bergman sade, i kammaren om utformningen av riksdagens beslut. Ändå uttalade vi då att det inte kommer att fattas något beslut om utbyggnad förrän efter folkomröstningen i energifrågan. I praktiken fungerar det så att produktionsintresset kan kräva ett större ingrepp än vad bevarandeintresset kan medge. Riksdagen sätter gränser för produktionsintresset på två sätt — dels genom domstolarnas tillåtlighetsregler, dels genom riksplaneringens riktlinjer. Man kan säga att för varje fall drar riksdagen liksom regering och domstolar i praktiken upp dessa gränser. Mitt och utskottsmajoritetens resonemang innebär kort och gott att man när det gäller energibalansen får nöja sig med vad som kan tillåtas enligt de allmänna reglerna och inom de yttersta gränser som riksdagen sätter från bevarandesynpunkt. Sedan har ju regeringen möjligheter att något hyfsa till marginalerna. Vpk upprepar sina tidigare yrkanden. Utskottets ståndpunkt är densamma som vi har intagit tidigare. Vi menar att regeringen får bedöma om det behövs en utredning. Hur det än blir med detta finns det inte någon befogad anledning att lägga just Kymmen i malpåse i väntan på en sådan utredning.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
Herr talman! Det är överraskande att Kjell Mattsson klandrar mig för att glida över sakfrågan. Dagens sakfråga gick inte Kjell Mattsson in på. Han fastnade i formaliteter när han sade att vi vill förhindra regeringen att verka enligt de regler som gäller för dess arbete och enligt de beslut som har fattats. Vad vi har sagt är att vi vill ha ett moratorium på ett halvår för att vi skall kunna få ett bättre sakunderlag. Situationen är ju i dag förändrad, och det underlag vi har är gammalt. Vi vill att de för dagen aktuella förutsättningarna skall gälla för beslutet. Jag kan inte fatta vad det skulle göra för skillnad om man förlängde tiden då regeringen hindrades från att arbeta i de här frågorna —om jag nu skall ta fasta på Kjell Mattssons uttryckssätt här — till att omfatta ytterligare ett halvår efter den tid från januari till juli, under vilken regeringen enligt Kjell Mattsson frivilligt påtagit sig att avstå från att fatta beslut. Det kan ju i princip inte vara någon skillnad. Om regeringen ville göra det frivilligt tidigare, så borde den väl kunna åläggas att göra det ytterligare ett halvår med tanke på att vi ännu inte har fått den redovisning efter folkomröstningen som utlovades i början på året. Den redovisningen har alltså inte kommit, utan vi kan förvänta oss den senare. Det är den enkla bakgrunden, och det är detta som är sakfrågan i dag. När vi har fått ett bättre underlag, då kan vi diskutera frågan om olika vattendrag. Här vill jag säga att det inte är så — och det vet Kjell Mattsson — att vi ville byta ut Sölvbacka mot Kalixälven. I Sölvbackafrågan gav vi uttryck för vår grundsyn: att bevara så mycket som möjligt av de små vattendrag som ligger nära befolkningen så att de kan uttnyttja dem, och i stället bygga ut en större älv. Det var ett ställningstagande vi gjorde i den debatt som fördes då. Låt oss nu få ett nytt underlag, så får vi sedan föra debatten efter de aktuella behoven.
Herr talman! Per Bergman förstår säkert av mitt anförande att det inte är tidsperspektivet ett år som jag vänder mig emot. Jag försökte göra en genomgång av hur systemet är uppbyggt med de allmänna riktlinjer som riksdagen har fattat beslut om, och vi har med ledning av dessa riktlinjer slagit fast att det finns älvsträckor som inte kan byggas ut, älvsträckor som kan byggas ut enligt vattenlagsprövningen och sådana för vilka regeringen har det avgörande inflytandet. Vad jag påstod var kort och gott att reservanterna inte har gjort någon bedömning av de allmänna planeringssynpunkter som regeringen skall ta hänsyn till. Reservanterna säger tvärtom att den bedömningen skall göras nästa år, och under mellantiden skall regeringen upphöra med den bedömning som nu gäller. Att utfärda ett generellt förbud för viss tid är inte någonting som kan kallas att följa riktlinjerna för den fysiska riksplaneringen. Per Bergman får naturligtvis gärna ha den åsikten att det var riktigt med ett stopp för tillstånden. Min invändning gällde inte åsikten som sådan, utan den gällde att man i så fall borde ha föreslagit en ändring av vattenlagen. Man glömmer så ofta bort i den här debatten att vattenlagen, om dess förutsättningar är uppfyllda, ger sökandena vissa rättigheter när det gäller att få tillstånd. Min andra invändning var att den omprövning som reservanterna vill ha egentligen är knuten till en ny energiproposition. Reservanterna vill alltså ha en annan prioritering av vad som skall skyddas. Det bekräftade Per Bergman isitt inlägg när han med anledning av att jag hade nämnt Sölvbacka sade att socialdemokraternas ställningstagande då var ett utslag av att man ville skydda en del av de mindre vattenfallen. Samtidigt är det ju så att socialdemokraterna i olika sammanhang gång på gång har föreslagit att Kalixälven skall byggas ut. Det är den inställning man principiellt har från socialdemokratiskt håll, nämligen att man för att klara av att upprätthålla energibalansen skall satsa på ett större utbyggnadsprojekt och därmed skydda ett antal mindre. Men i dag har man alltså inte haft riktig kraft att bekänna färg i denna fråga. Det talas inte längre om Kalix älv utan bara om vad man i stället skall försöka att skydda. Därför valde jag i mitt inlägg att försöka beskriva de principer som nu gäller, och som också rimligtvis bör gälla, för vad riksdagen skall fatta beslut om och vad sedan domstolar och regering har att besluta om. Enligt vår åsikt finns det inte någon anledning att nu skjuta hanteringen av ett antal frågor på framtiden och avvakta en ny proposition. Frågorna bör kunna behandlas i den ordning som vattenlagen och riksdagsbeslutet om riktlinjerna för skyddet av vissa älvsträckor föreskriver.
Herr talman! Vi har fastnat i en gammal diskussion då det gällde helt andra förutsättningar. Har det, herr Mattsson, inte hänt någonting förra året och i år beträffande energifrågan? Jag förmodar att herr Mattsson inte är främmande för tanken att det har gjort det. I varje fall sade han själv i början av det här året att vi, förutom proposition 115 som då förelåg, skulle få en proposition om energipolitiken senare. Efter den ingående energipolitiska debatt som förts, t.ex. efter folkomröstningen, väntade vi en fullständig redovisning från regeringens sida. Denna redovisning skulle vara avgörande för den ställning som vi skulle ta. Nu kom det inte något förslag från regeringen och därför säger vi: Låt oss i avvaktan på detta förslag vänta ytterligare några månader med beslut i utbyggnadsfrågor, som kan vara nog så känsliga, så att vi kan ta en grundlig debatt om Kalix och om andra ömtåliga frågor.
Herr talman! Även om vi inte blev ense om beslutets utformning, konstaterade vi att vi var ganska överens när det gällde innehållet i betänkandet när vi behandlade socialdemokraternas motion om moratorium förra gången. Det fanns ett mycket litet antal ärenden hos regeringen och domstolarna för prövning. Regeringen uttalade också att den inte avsåg att pröva något av dessa ärenden innan folkomröstningen klarats av. Nu har vi från departementet fått uppgift om vilka ärenden som behandlas i dag. Det visar sig att det inte rör sig om något större antal. Om vissa av ärendena har vi fått uppgift om att de inte kommer att bli föremål för beslut i det skick som de nu befinner sig i. Oftast beror det på att sökanden vill ha en ändring av utformningen av ansökan. Över huvud taget kan man konstatera att det inte är någon större verksamhet på det område som gäller tillstånd för utbyggnad av nya vattenfall. Det gör att vi inte kan finna något motiv för att nu införa ett moratorium, som faktiskt skulle tvinga regeringen att i energipropositionen speciellt behandla frågan om ändring av riktlinjerna för vattenkraftsutbyggnaden. Vi har ändå bestämt oss för en mycket försiktig utbyggnad i effekt räknat. Regeringens handlande har omgärdats med en hel del bestämmelser, som syftar till att vattenkraften skall byggas ut i liten utsträckning, jämfört med vad som totalt sett skulle kunna göras. Därför kan vi inte finna något skäl till att man inte i dag skulle tillämpa vattenlagens bestämmelser beträffande de ansökningar som ligger inne och lämna tillstånd, om det enligt de bestämmelser som regeringen har att tillämpa föreligger rätt till tillstånd. Det betyder ju inte att vi säger att ansökningarna skall bifallas. Det är absolut inte så att det bara är att kvittera ut ett tillstånd av regeringen. Tvärtom kan det också bli avslag på de ansökningar som ligger inne.

Herr talman! Raul Blächer talade här om två projekt i Värmland, dels Strängsforsen och dels Kymmen. Det är tydligt att Raul Blächer inte är nöjd med vare sig det ena eller andra agerandet från vattendomstolars, andra myndigheters eller regeringens sida. Ett och ett halvt års ytterligare utredning kring Strängsforsen är tydligen inte bra för Raul Blächer och hans intressen. Föreslår man kortare tid, då är det heller inte bra. Han anger själv att han inte riktigt vet vad som är bäst. Det är möjligt att förklaringen är enkel. När man har rent taktiska syften med ett agerande av det här slaget och inte alltid hinner pejla opinionen, då vet man inte riktigt vilket ben man skall stå på, vilken argumentering man skall ta till. Nu tycker vi andra vad gäller Strängsforsen att det är till fördel om man avvaktar och tar tiden på sig fram till hösten 1981. Kymmenprojektet har gått igenom all möjlig prövning ända sedan 1975. Ansökan till vattendomstolen ingavs i juni det året. Ärendet har prövats mycket noggrant. Vattendomstolen skrev till regeringen och gav klartecken 1978, och man har sedan haft tillfälle att pröva det hela vidare och man har förvisso också hört de kommuner som är berörda. I den här debatten, som vpk så energiskt har fört i syfte att vinna röster bland lokalbefolkningen, har man uppenbarligen inte velat ta hänsyn till de omständigheter som har varit avgörande för kommunens ställningstagande. Från kommunens sida anser man, tvärtemot vpk, att det t.o.m. kan vara till fördel för turistnäringen att få Kymmenprojektet till stånd. Detta framgår av dokument i sammanhanget. Det är också alldeles klart att man genom den här utbyggnaden snabbast och säkrast får det tillskott av sysselsättning som så väl behövs i den delen av Värmland. Det är ett relativt litet ingrepp i naturen som sker med Kymmenprojektet. Jag håller mig alltså till utbyggnaden i Rottnadalen. Det är ett projekt som ger ett icke ofördelaktigt tillskott av energi, som i sin tur kan bli avgörande för sysselsättningen vid Vänerskogs anläggning i Sunne, Rottneros massaindustri. Allt talar för att man nu skall kunna få till stånd det här vattenkraftprojektet, Kymmenprojektet, och att man då har följt den lokala opinion som skall få genomslag enligt våra demokratiska regler. Den här gruppens yttrande, liksom yttrandena från 15 av de 18 remissinstanser som har fått yttra sig, är klart positivt och har tillstyrkt det här projektet. Med detta, herr talman, vill jag yrka bifall till utskottets hemställan.

Herr talman! Göthe Knutson åberopar opinioner som bör få genomslag i demokratisk ordning. Nu är det ändå så att det är fullt i demokratisk ordning också att opinioner kommer till uttryck även om de inte företräds av i val utsedda representanter. Sedan åberopar Göthe Knutson återigen ”dokument” i den här debatten.

Jag har här sammanträdesprotokollet, dagtecknat den 31 augusti 1978, där vpk-företrädaren Lillemor Svensson reserverade sig mot beslutet, efter det att man röstat i huvudfrågan. Lillemor Svensson yrkade att kommunen skulle avstyrka projektet. Kommunstyrelsens ordförande, socialdemokraten Oskar Grundström i Torsby, yrkade däremot bifall med två tillägg. Det ena tillägget skulle innebära att de begärda högsta vattenstånden i Rottnan såväl sommarsom vintertid skulle sänkas med 0,7-1 meter osv. för att eliminera negativa verkningar. Det var alltså från Oskar Grundströms sida krav på ytterligare skärpningar för bolagen när det gällde utbyggnaden i Kymmen-Rottnan. Sedan ställdes då proposition på förslaget till yttrande jämte de här två tilläggen. I den omröstningen röstade vpk-gruppen i Torsby kommunfullmäktige ja till Oskar Grundströms tillägg, eftersom det var just det som omröstningen då gällde. Däremot hade man redan tidigare röstat mot Kymmen-Rottnan-projektet. Så kan man alltså handskas med s.k. dokument. Dokument är väldigt värdefulla, men man skall kunna läsa innantill också.

Herr talman! Det är litet besvärligt, tycker jag, att stå i samma bänk och disputera med en i och för sig trevlig bänkkamrat, så därför väljer jag talarstolen. Jag vill bara konstatera att efter det meningsutbyte som Raul Blächer och jag hade beträffande vilka som hade röstat si och så i Torsby kommunföullmäktige — det var den 12 december i fjol — överlämnade jag dessa, som det nu heter, dokument till bänkkamraten och debattören Raul Blächer. Han har alltså haft ett halvår på sig att läsa in det där. Han har inte protesterat under hela tiden, och inte gjorde han det i sitt första inlägg här heller. Det inlägget kunde ha blivit hans enda, om jag nu inte hjälpt honom att få tillfälle att säga det han nyss sade. Men faktum kvarstår i alla fall, att i Torsby kommunfullmäktige har de vpk-företrädare som jag angav i den förra debatten röstat ja i samband med Kymmenprojektet. Detta har som sagt Raul Blächer haft tillfälle att korrigera under nära ett halvår. Det finns också anledning peka på att Torsby kommun i mycket ringa utsträckning berörs av det här projektet i Rottnadalen, Kymmenprojektet. Det är Sunne kommun som berörs, och från Sunne kommun har man på ett synnerligen pregnant sätt — både i fullmäktige och i kommunstyrelsen — uttalat sig för projektet och välkomnat det: 150 arbetstillfällen ges vid utbyggnaden som också ger förutsättning för tryggad energitillförsel i den viktigaste industrin. Herr talman! Jag skall läsa innantill ur Sunne kommuns yttrande där man säger ja till Kymmenprojektet: ”Vid nämnda sammanträde” — som hölls där uppe vid Kymmen — ”framhöll turistnämndens representanter att något som direkt och påtagligt kolliderar med turistnämndens intresse icke kan utpekas. Vissa delar av projektet” alltså i Kymmenprojektet — ”bedöms faktiskt som positivt ur turistisk synpunkt; t.ex. dammen som torde få visst attraktionsvärde.” Jag pekar, herr talman, på detta, eftersom jag noga har läst Raul Blächers motion där han påstår motsatsen. Men jag måste nog säga att jag tror mera — och det gör nog allmänheten också — på vad som sägs från kommunens sida och av dem som sysslar med turismen i den delen av Värmland än på de bedömningar som görs från politisk-taktiska utgångspunkter.

Herr talman! Det är nu inte värre med de här politiska bedömningarna, Göthe Knutson, än att de faktiskt härstammar från invånare i den berörda bygden, Gräsmark i Sunne, vilka inte på något sätt tillhör vänsterpartiet kommunisterna — det finns över huvud taget ingen vpk-organisation på platsen. De som agerar — till antalet tre — är alltså miljövårdsgrupper, som här har samlat mycket material och många fakta för att bestrida utbyggnadsplanerna. Sedan till den lilla diskussionen om dokumentet! Jag fick mycket riktigt de här papperen av Göthe Knutson i höstas. De är identiskt lika med de papper som jag hade själv, så jag vet inte ens om jag nu hit ner fick med mig mitt eget eller Göthe Knutsons exemplar från mitt arbetsrum. Jag skall inte läsa upp den långa och utförliga reservationen av vpk-aren Lillemor Svensson, men jag kan läsa den korta reservationen, där det står — med namnteckningar under — handskrivet och pålitligt: ”Vi hänvisar till VPK:s motion i ärendet från 1976 och reserverar oss till förmån för yrkandet att fullmäktige avstyrker Kymmenprojektet.” Och så är det då de tre namnteckningarna av vpk-are i Torsby kommunfullmäktige. Anledningen till att vi har den här lilla dispyten om vad som har ägt rum i Torsby kommunfullmäktige och om hur vpk-are där har agerat är ju att detta dokument klart bestrider Göthe Knutsons påstående, att vpk skulle vara ute i några skumma, taktiska eller opportunistiska syften. Vi stöder oss på lokala opinioner, och vår grupp i Torsby kommun och våra väljare där har precis samma uppfattning som jag i den här frågan.

Herr talman! Folkomröstningen om energipolitiken markerar slutet på flera år av uppslitande strider och handlingsförlamning — allmänpolitiskt och energipolitiskt. Nu kan vi äntligen ta itu med uppgiften att lösa den akuta energikrisen och att utveckla det nya energisystemet för framtiden. Ty det råder inget tvivel om att lika väl som en klar majoritet av svenska folket har uttalat sig för att vi skall använda oss av kärnkraften under en övergångsperiod, så är det viktigaste resultatet av denna långa och smärtsamma process att vi har beslutat oss för att utveckla ett bättre och säkrare energisystem för framtiden än det vi har i dag. Detta nya energisystem måste kunna garantera tillförseln av den energi som behövs för att tillgodose viktiga mänskliga behov — det är inte förenligt med slöseri och rovdrift på dyrbara resurser. Det måste vidare grunda sig på inhemska, uthålliga, helst förnyelsebara energikällor med minsta möjliga miljöpåverkan. Det är inte bara kärnkraften som skall avvecklas, utan också vårt beroende av olja och kol. Det är, herr talman, ett mycket djärvt mål vi har satt upp. Det kommer att kräva mycket stora ansträngningar och uppoffringar, men vi menar att det är fullt möjligt att uppnå. Förutsättningen är att vi redan nu tveklöst och beslutsamt satsar på en effektivare hushållning, på en planering för en mer energisnål samhällsutveckling och produktion, på forskning och utveckling och praktiskt införande av de nya energikällorna och på en långsiktig minskning av elbehovet. Uppvärmningssystem och processer skall vidare anpassas till att vi under en övergångstid utnyttjar den kärnkraftsproducerade elkraften utan att binda oss för framtiden samtidigt som vi steg för steg för in de nya energikällorna i systemet. När vi nu har satt upp dessa mål, som är betydligt mer ambitiösa än tidigare, krävs det också betydligt mer ambitiösa insatser än hittills på en rad områden. Det krävs självfallet också att vi alla lämnar det förgångnas strider bakom oss och beslutsamt ägnar våra krafter åt det konstruktiva arbetet. Socialdemokratin har i två partimotioner till detta riksmöte försökt lämna sitt bidrag till att arbetet skall få den inriktningen. I motion 1009, som väcktes under den allmänna motionstiden, för vi fram en rad krav och förslag som senare i mer preciserad form återfanns i linje 2:s avvecklingsplan. Motion 2056 har väckts med anledning av regeringens proposition nr 170 om vissa energifrågor. Vi uttalar där klart att vi accepterar den av regeringen föreslagna behandlingen av frågor som gäller energihushållningen och åtgärder för att underlätta införandet av de nya energikällorna — nämligen att regeringen återkommer med förslag till riksdagen i de här frågorna till nästa 169 riksmöte. ”Vi anser emellertid”, säger vi, ”att riksdagen redan nu bör ange vissa riktlinjer för det fortsatta beredningsarbetet som utgår från den skärpta ambitionsnivå och de krav på en mer samordnad och medveten samhällsplanering som enligt vår mening är nödvändiga.” Det ligger alltså ingen polemik i vad vi här framför, utan rätt och slätt en önskan att driva på utvecklingen. Vad är det då för frågor vi tar upp? Det gäller för det första den fortsatta inriktningen av programmet för hushållning av energi i bebyggelsen. Det är nödvändigt att effektivisera de åtgärder som vidtas i de enskilda husen, så att vi snabbare och bättre än hittills lyckas med uppgiften att minska energiförbrukningen. Men det är också nödvändigt att vidga programmet från att huvudsakligen gälla insatser i enskilda byggnader till att påverka hela samhällsplaneringen. Kravet på en planering för ett energisnålt samhälle måste få påverka bebyggelsens struktur. Det måste leda till en samordnad planering av bostäder, arbetsplatser och trafik, där kollektivtrafiken blir särskilt viktig. Samtidigt måste vi ta vara på möjligheterna att utnyttja spillvärme och att i praktiskt bruk införa de nya energikällorna. Vi måste anpassa uppvärmningssystemen till kraven på flexibel användning som medger en övergång till nya energikällor. Det är också nödvändigt att samordna de här kraven med de miljömässiga och de bostadssociala kraven. Den sammanvägningen måste dessutom göras på ett sådant sätt att vi kan börja genomföra de praktiska åtgärderna snarast möjligt trots den svåra samhällsekonomiska situationen. Allt detta reser kravet på en omsorgsfull och mer utvecklad planering än den vi nu har, där kommunerna självfallet får en huvudroll och där de boendes inflytande och medverkan säkerställs.

Under andra hälften av 1980-talet och därefter kan vi sedan genomföra de stora ombyggnadsprojekten och utbyggnaden av det nya energisystemet. Därigenom får vi också möjlighet att grunda de slutliga besluten om de mer omfattande och avgörande åtgärderna ute i kommuner, bostadsföretag och myndigheter på en bättre kunskap än den vi har i dag om både hushållning och nya energikällor och på en mer utvecklad kommunal planering. Ett program med den här inriktningen innebär sannolikt att vi under de närmaste åren kan frigöra resurser från hushållningsprogrammet för att användas för utvecklingen av de nya energikällorna, t.ex. för att stödja fullskaleprojekt. Vi menar att det kan finnas skäl att göra en sådan omfördelning av resurserna de närmaste åren och pekar också på den möjligheten i våra motioner. Men vi är, herr talman, oroade av de uppgifter. Nr 163 som nu cirkulerar om att man i kanslihuset planerar en ensidig och slutgiltig Onsdagen den nedskärning av anslaget för energihushållning utan att omfördela resurser för 4 juni 1980 utbyggnad av de nya energikällorna. Om det är detta som är regeringens avsikt, så innebär det ett hot mot förverkligandet av målen för energipolitiken. Den strategi för de närmaste årens arbete som jag här beskrivit behöver kompletteras med andra åtgärder, som vi också fört fram förslag om i våra motioner. Vi vill ha en översyn av de olika finansieringssystem för ombyggnad, energihushållning och nya energikällor som finns eller som behövs — ty vi har ju i dag inget finansieringssystem för de nya energikällorna i bebyggelsen. Målet bör vara att få bestämmelser som underlättar och stimulerar ett samordnat genomförande. Vi vill, från samma utgångspunkt, ha en översyn av gällande regler om byggande i byggnadslagstiftning och byggnormer. Men också reglerna för den översiktliga samhällsplaneringen, såsom de kommer till uttryck i byggnadslagstiftningen och den fysiska riksplaneringen, måste anpassas till de nya kraven på energipolitiken. Det är ju viktigt att det förslag till ny planoch bygglag som finns och riktlinjerna för den fysiska riksplaneringen kompletteras på det här området. Det är ingen skam för någon att de förslag resp. riktlinjer som nu finns och som i väsentlig grad har utformats mot bakgrund av det begynnande 1970-talets krav numera är otillräckliga. Vi har ju helt enkelt satt upp nya krav för energipolitiken, som inte rimligen kunnat beaktas tidigare. En skam vore det däremot, herr talman, att tjurigt och av prestigeskäl hänga sig fast vid det gamla och vägra att anpassa sig till de nya kraven. Och det är inte heller så, som utskottsmajoriteten påstår, att det beredningsoch utredningsarbete som nu pågår är tillräckligt för att dessa krav skall kunna tillgodoses i tid inför nästa års riksdagsbehandling av den nya energipolitiken och av planoch byggnadslagstiftningen. Herr talman!

Enutveckling av förslaget till planoch bygglag, så att det svarar mot de kråv som den nya energipolitiken ställer. 4. En komplettering av riktlinjerna för den fysiska riksplaneringen, som tar hänsyn till den nya struktur för energiproduktionen som vi nu måste utveckla. Herr talman! Låt mig till sist stryka under en sak för vår räkning. Det är ett genomgående tema i motionerna att det nu behövs krafttag, att vi måste 171 arbeta med betydligt högre ambitionsnivå än tidigare och att det är bråttom. Detta säger vi inte i provokativt syfte eller för att nedvärdera någon annan. Kravet på högre ambitionsnivå gäller för oss alla. Vad vi säger skall uppfattas som ett försök till ansvarstagande från vår sida. Självklart var vår förhoppning att vi gemensamt från riksdagens sida skulle göra ett uttalande till regeringen av innebörden: det här är viktigt att göra om vi skall kunna uppnå målet för energipolitiken. Det vill vi ha uträttat inför nästa års beslut om energipolitiken och om planoch bygglagen. Det skulle ha varit en demonstration av vår vilja till kraftsamling och gemensamma ansträngningar att fullfölja folkomröstningsresultatet. Mot den bakgrunden är det nedslående att utskottsmajoriteten på punkt efter punkt avvisat våra krav utan sakskäl och utan att visa någon vilja till samarbete. Prestigetänkande och brist på generositet och samarbetsvilja är aldrig bra. Det är trist att de borgerliga partierna har valt att demonstrera det just i den här frågan. Herr talman! Jag yrkar bifall till den socialdemokratiska reservationen till civilutskottets betänkande 1979/80:33.
Herr talman! Vi har nu i samband med ett civilutskottsbetänkande återigen en debatt i frågor som har anknytning till vår energi och vår hushållning med energi. I detta betänkande har bl.a. behandlats två partimotioner från socialdemokraterna. Den ena motionen är väckt under allmänna motionstiden i år, och den andra är väckt med anledning av proposition 1979/80:170 om vissa energifrågor. Det finns inga större nyheter i den senare motionen och inte heller i den socialdemokratiska reservation som fogats till civilutskottets betänkande. I sak är vi eniga. Precis som utskottets majoritet gör i betänkandet vill jag bara konstatera att det i motionerna finns flera förslag inom utskottets område vilka har samband med de energipolitiska frågorna. Vi påvisar vad som görs och nyligen har gjorts. Låt mig bara punktvis ange något av det omfattande arbete som pågår och pågått under de icke-socialistiska regeringarnas tid. Energifrågorna behandlas f. n. inom ramen för den fysiska riksplaneringen, bl.a. genom rapporten Mark och vatten 2, som nu remissbehandlas. I gällande byggnadslagstiftning har energihushållningsaspekten beaktats. Bl. a. finns inskrivet i byggnadsstadgans 9 § att planläggning enligt byggnadslagstiftningen skall ske så att tillbörlig hänsyn tas bl.a. till energihushållningens behov. Vidare skall enligt stadgan byggnad utföras så att god energihushållning möjliggörs. Det bör också erinras om att det i förslaget till planoch bygglag tagits in bestämmelser om att byggnad inte bara skall utformas så att god energihushållning blir möjlig, utan att den även skall placeras så att energihushållningsaspekten beaktas. PBL-förslaget remissbehandlas f. n. Som också utskottet anför finns det skäl att förutsätta att den nya plan-och Nr 163 bygglagen utformas så att energihushållningen och användningen av nya Onsdagen den energikällor främjas. 4 juni 1980 De statliga låneoch bidragsreglerna har ändrats i syfte att bl.a. prioritera energiinvesteringar, som snabbt ger besparingseffekt. Energihushållning. I Svensk byggnorm har föreskrifter, råd och anvisningar beträffande m.m. energihushållning tagits in. Dessa föreskrifter är bindande. Energihushållningsdelegationen kommer inom kort med en utvärdering av energisparstödet för bostäder. Delegationens förslag kommer att övervägas av regeringen i samband med att förslag om energisparstödets framtida utformning fr.o.m. nästa budgetår skall underställas riksdagen. Vissa utredningar — bl.a. stadsförnyelseutredningen — arbetar med frågor som anknyter till förslagen i motionerna. Denna rapsodiska genomgång visar att de faktiska yrkandena i motionerna får anses tillgodosedda genom vidtagna och pågående åtgärder. Jag tycker inte att den socialdemokratiska reservationen tillför ärendet något nytt. Även reservanterna konstaterar ju att ett utredningsarbete i de nu aktuella frågorna pågår. Jag betraktar förslagen i motionen såsom ett uttryck för att man vill markera en vilja som innebär att man vill visa vilken vikt man tillmäter frågorna om energihushållningen, och det tycker jag är bra. Det framkom ju också i Birgitta Dahls anförande att så är fallet. Vi bör i enighet arbeta vidare med dessa frågor. Herr talman! Jag yrkar bifall till civilutskottets hemställan.
Herr talman! Jag bestrider inte att vi inte kommer med några märkvärdiga nyheter. Det gäller faktiskt förslag som vi har framfört under en följd av år. Vi får på detta område ständigt uppleva att man från borgerligt håll i det längsta håller emot för att så småningom pressas till att gå med på det vi kräver. Det är klart att även detta är en metod för samhällsförändring, men det är en väldigt långsam metod. Flera av de utredningar som nu arbetar eller har de uppgifter som Kerstin Ekman här beskrev har tillkommit såsom ett resultat av ett sådant arbete. Jag konstaterar med beklagande att man i stället för att ta fasta på vår vilja att driva på utvecklingen så att den skulle gå litet snabbare fortfarande sätter sig till motvärn och gör allt för att försena utvecklingen. Det tycker jag inte är bra. Jag upprepar att jag inte kan frigöra mig från det intryck som jag fick redan i debatten i förra veckan, nämligen att felet med dessa förslag är inte deras innehåll utan att de kommer från oppositionen. I de två betänkanden som vi nu kort tid efter varandra behandlar uttrycker majoriteten två rakt motsatta synpunkter. I civilutskottets betänkande nr 31, som vi behandlade för en vecka sedan, sade man att det inte var aktuellt att tillföra det fortsatta beredningsarbetet för planoch bygglagen några ”detaljregler” eller synpunkter på detta område. I det betänkande som vi i dag behandlar säger utskottet att det förutsätter att kommande förslag till ny planoch bygglag utformas så att den aktivt främjar energihushållning samt 173 introduktion och användning av nya energikällor. Det är två helt oförenliga ståndpunkter som majoriteten anför i två betänkanden, som vi behandlar med en veckas mellanrum. Det finns ingen annan förklaring till detta, såvitt jag kan se, än den att man i det längsta sätter sig till motvärn i stället för att ta emot den utsträckta handen och hjälpa till att driva på för att snabbt få resultat när det gäller energihushållning och användning av nya energikällor. Skall vi nå de mål som vi nu har såsom en följd av folkomröstningen, krävs ett väldigt hårt och intensivt arbete, och då har vi inte tid att vänta.
Herr talman! Utskottet har behandlat två socialdemokratiska motioner, och utskottets betänkande visar att de konkreta krav som framförts är tillgodosedda. Måste Birgitta Dahl ändå fortsätta att tala för de krav som redan är uppfyllda? Vi är ju eniga i sak och om ambitionerna. Det kan verka som om man på socialdemokratiskt håll är osäker om sin bedömning och sina åsikter, när man framför dem två gånger på samma riksmöte, nu även i en reservation. Nog brister det i vad angår konkreta förslag. Jag tycker att varken reservationen eller Birgitta Dahls anförande här har spritt något ljus över vad det egentligen är man vill utöver det som vi redan tillsammans arbetar för. Är det bara en önskan att komma in på den energipolitiska scenen som gör att man agerar på det här sättet i kammaren, Birgitta Dahl? Det är i det pågående arbetet som vi skall verka för att praktiskt förverkliga våra idéer, och det kan vi göra tillsammans i enighet, så långt som vi har kommit nu när det gäller energipolitiken.
Herr talman! Det är ingalunda på det sättet att det förslag som nu finns till ny planoch bygglag eller den övriga lagstiftningen eller riktlinjerna för den fysiska riksplaneringen eller det utredningsarbete som nu pågår är tillräckligt för att tillgodose de krav vi nu måste ställa upp. Det finns ingenting i de två utskottsbetänkanden som vi nu kort tid efter varandra har behandlat eller i Kerstin Ekmans inlägg som bevisar motsatsen. Energifrågorna tas upp i några korta meningar i det väldiga betänkande om den nya planoch bygglagen som nu är ute på remissbehandling. Den fysiska riksplaneringen har knappast alls utgått ifrån det nya behov vi har av att utnyttja inhemska energikällor och vad det kan leda till i fråga om motstående intressen och konflikter när det gäller användningen av mark och vatten. I själva verket är det ju så att när man sysslar med de här frågorna upptäcker man ständigt att det brister i planeringen. Det finns t.ex. inte något förslag eller ens någon utredning som arbetar med att utforma förslag om hur ett finansieringssystem för införande av de nya energikällorna i bebyggelsen skall se ut. Det är ju dagsläget. Har man inte insett hur det ligger till? Är det bakgrunden till vad utskottsmajoriteten skriver och vad Kerstin Ekman här säger? Det är verkligen allvarligt, om man är i god tro att vi är väl rustade inför de beslut vi Nr 163 skall fatta om mindre än ett år om energipolitiken och om planoch Onsdagen den bygglagen för att kunna fullfölja folkomröstningsresultatet. Har man blint 4 juni 1980 litat på fel informationer, tycker jag att det är särskilt allvarligt. Våra förslag är välgrundade, och det är synd att majoriteten, de borgerliga partierna, inte har tagit dem på allvar och ansträngt sig att komma överens med oss i den här frågan.
Herr talman! Jag tror inte att det finns vattentäta skott mellan olika människor som beslutar och arbetar med det här. Jag kanske tror mer på människor än vad Birgitta Dahl gör. Verkligheten och de beslut som vi har fattat och det vi har kommit fram till har nog inte gått de människor som arbetar med de här frågorna helt förbi, utan jag tror att man tillsammans har ambitioner att förverkliga det som är målsättningen.
Herr talman! Det räcker inte med att tro på det här området. Det är ju ändå så att folkpartiet tillsammans med socialdemokratin i linje 2:s avvecklingsplan skrev in krav som grundar sig på kunskapen om att läget inte är tillräckligt bra f. n., krav som man nu tillbakavisar, såsom det förefaller att döma av de skrivningar som finns och de uttalanden som här görs. Varför står det annars i avvecklingsplanen, som Kerstin Ekmans parti står bakom, som en särskild punkt att planoch bygglagstiftningen skall anpassas till höjda hushållningskrav och till behovet att snabbare få fram alternativa uppvärmningsformer? Varför står det att vi behöver en översyn av hela lagstiftningen för energiområdet med sikte på att underlätta införandet av alternativa energikällor och hushållningsåtgärder utan att skyddet för människor och miljö försämras? Varför står det att vi behöver en kartläggning för hela landet av områden lämpliga för torvtäkt med hänsyn till bl.a. naturvårdsintressen? Allt detta har vi varit med om att tillsammans kräva för bara några månader sedan. Det berodde inte på att folkpartiet då var dåligt informerat utan tvärtom på att man då agerade med förnuft.

Herr talman! Det förslag om tillfälliga regler för insättning på skogskonto som behandlas i det här betänkandet innebär att det högsta insättningsbeloppet höjs från 60 96 till 80 26 av köpeskillingen för s.k. rotposter och från 40 7 till 60 26 av köpeskillingen för leveransvirke eller eget uttag av skogsprodukter. De nya reglerna föreslås vidare bli tillämpade vid 1981 och 1982 års taxeringar och gälla skogsintäkter hänförliga till tiden den 1 januari 1980-den 30 juni 1981. I propositionen motiveras de föreslagna ändringarna med att det är angeläget att få till stånd en ökning av avverkningarna, då bristen på virkesråvara gör att skogsindustrin inte fullt ut kan dra fördel av en stark internationell efterfrågan. Den virkesbristsituation vi hamnat i är naturligtvis helt oacceptabel, eftersom den bl.a. innebär att vi går miste om synnerligen värdefulla exportinkomster — som uppskattas till miljardbelopp — samtidigt som den utgör en uppenbar risk för driftinskränkningar vid flera anläggningar och därmed också givetvis medför risk för arbetslöshet. Eftersom råvarubristen varit påtaglig under en längre tid är det att beklaga att regeringen och den borgerliga riksdagsmajoriten förhållit sig passiva hela tiden. Redan våren 1979 förutsåg vi från socialdemokratisk sida att de då framlagda förslagen var otillräckliga. I motioner krävde vi att regeringen omedelbart skulle utarbeta förslag till åtgärder som innebar ålägganden för passiva skogsägare att avverka. I år har vi upprepat vårt krav från våren 1979, men den borgerliga riksdagsmajoriteten har även denna gång avstyrkt vårt förslag. Det förslag till lättnader i skogskontoavsättningen som vi nu har att behandla innebär enligt vårt förmenande ingen lösning på det här problemet. Effekten blir bara ytterligare skattelättnader för dem som redan har avverkat, eftersom det bara är fråga om en retroaktiv regel, eller lättnader för dem som redan har planerat avverkning. Sannolikt kommer förslaget inte att påverka de försumliga skogsägarna att avverka. Vi har sannerligen inte saknat förslag till skattelättnader för skogsägarna. För ett år sedan beslutades om skattelättnader för skogsägare, vilket inte gett utslag i en förbättrad virkesförsörjning, men väl kostat samhället 700 milj.kr. per år i form av förlorade skatteintäkter. Samma dag beslutade den borgerliga riksdagsmajoriten om ändrade regler i företagsbeskattningen, som totalt kostar samhället ca 1 miljard kronor per år, och som bl.a. även innebär lättnader för skogsägarna genom avsättning till investeringsreservkonto och avsättning av del av vinsten till s.k. resultatutjämningskonto. De här åtgärderna har — som jag tidigare sagt — inte medfört någon förbättring av virkesförsörjningen, utan de har bara inneburit skattelättnader som måste anses stötande när man samtidigt aviserar åtstramningar och standardförsämringar för löntagargrupperna. Vi har redan förlorat åtskillig tid och därmed välbehövliga exportinkomster på regeringens passivitet när det gäller virkesförsörjningen till skogsindustrin.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

Herr talman! I den här församlingen råder det väl samstämmighet om att vår skogsindustri har svåra problem. Ja, man kan tillägga att situationen för skogsbruket inte heller är den bästa. Helt naturligt hänger de här två delarna av vår främsta basnäring ihop och är mycket beroende av varandra. Det här betänkandet från skatteutskottet behandlar tillfälliga regler för insättning på skogskonto. Det bygger på regeringens proposition 1979/ 80:173, med vilken avsikten är att stimulera de enskilda skogsägarna till ökade avverkningar. Det är inte många dagar sedan vi här i kammaren hade en diskussion om önskvärdheten av att öka tillförseln av virke till industrin. Redan i den debatten avslöjade regeringen att den inte är beredd att vidta erforderliga åtgärder för att få en jämn ström av virke till industrin. Detta skall ses ur det perspektivet att avverkningen av skogen skall hållas på en sådan nivå att man dels utnyttjar den tillväxt som sker, dels inte överavverkar skogen så att den långsiktiga uthålligheten i skogsbruket äventyras. En sådan avverkning kan endast ske genom en planerad verksamhet, för vilken skogsbruksplaner måste ligga som grund. I stället kommer nu regeringen med det här tvivelaktiga förslaget. Det måste ifrågasättas om det över huvud taget är ett förslag för att öka avverkningarna. Det ligger väl närmare till hands att säga att det här gäller en skattefråga, som rimligen borde diskuteras i en allmän skattedebatt. Det är väl ändå så att skogskontona är ganska välfyllda; f. n. finns där 1,5 miljarder insatta. Med hänsyn härtill är det i högsta grad osäkert om dessa ytterligare skatteförmåner stimulerar virkesuttaget. Risken är i stället uppenbar att det blir mycket marginella verkningar. Dessutom är risken den, som vi också påpekat i vår motion i anslutning till propositionen, att skogsägaren ser det som en skatteteknisk fråga och styr sina avverkningar till sådana skogsbestånd där han får högsta möjliga utdelning. Detta är ju en affärsmässig sak. Det kan ju inte heller vara vettigt i en högkonjunktur, då man bör försöka styra avverkningarna till de marginalskogar som finns. Jag vill också påminna om vad industriministern sade i debatten om skogsindustrin: ”Det är orimligt att inte utnyttja skogens tillväxt — det har jag sagt tidigare. Vi är överens om att fördöma ett passivt skogsägande.” Men vad händer nu? Nu skall tydligen dessa passiva eller, som man kan säga, försumliga skogsägare premieras skattevägen för att förmås att avverka sin skog. Det är väl den kategorin av skogsägare som utgör det tänkta tillskottet när det gäller att öka virkestillförseln. Jag skulle tro att de som satt in sina pengar på skogskonton i stort sett har avverkat sin skog i den utsträckning som är möjlig. Ännu en risk med detta förslag är alltså, frånsett att det är diskutabelt ur skattesynpunkt, att det innebär en favör till dem som underlåtit att avverka. Nu säger utskottet att propositionen bygger på principer som allmänt godtagits sedan lång tid tillbaka. Ja, visst är det så. Och det är väl rimligt att en skogsägare som har en liten skogsareal av rent rationella skäl gör en skogsavverkning under ett år och vid ett tillfälle som motsvarar vad han skulle avverka undert.ex. fem år och då får möjlighet att dela upp inkomsten under denna femårsperiod. Jag tror inte att det råder någon oenighet i det avseendet. Men vad det här handlar om är ju att söka förmå de passiva skogsägarna, dvs. de som underlåtit att avverka sin skog, att på ett riktigt sätt ta till vara den råvarutillgång som de har i sin ägo. De skogsägare som har varit passiva måste ju ha haft samma möjligheter som de skogsägare som har avverkat sin skog. Att så skett framgår av att antalet insättningar på skogskonton nu visar på en så stark ökning. Herr talman! Frågor av den art som vi nu behandlar måste, som vi ser det, sättas in i sitt rätta sammanhang — dvs. i en skattedebatt, där man får göra jämförelser med andra skattebetalare. Detta framhölls också av den föregående talaren. Det finns ju många grupper som i dagens läge med glädje skulle hälsa att få en skattelindring motsvarande den som vi nu diskuterar. Den nu föreslagna åtgärden i strävandena att säkra en jämn virkesförsörjning fyller ändå inte måttet. För att det syftet skall kunna uppnås måste det till helt andra åtgärder. Eftersom bifallsyrkandet i reservationen vid betänkandet även innesluter vpk:s motion ber jag att få yrka bifall till reservationen.

Herr talman! Den fråga som behandlas i skatteutskottets betänkande 58 gäller åtgärder för att åstadkomma tillfälliga regler för insättning på skogskonton. Avsikten med åtgärden är att stimulera enskilda skogsägare till ökade avverkningar. På det sättet kan dessa bidra till att täcka det behov av virkesråvara till skogsindustrin som i dag föreligger. Under debatten har man talat ganska mycket om att det är fråga om en skattelättnad. Jag vill därför betona att reglerna innebär ett uppskov med beskattningen med det belopp som sätts in på ett skogskonto. Riksdagen har under många år varit enig när det gäller det riktiga i att skogsägarna får avsätta ett visst belopp av sina inkomster från avverkningar. Avsikten med åtgärden är ju att åstadkomma en utjämning av kostnaderna för exempelvis nyplantering efter avverkning och givetvis också för att åstadkomma en utjämning av inkomsterna under en följd av år. Tidigare har alltså riksdagen ansett detta vara riktigt, och jag hoppas att vi på den punkten skall vara eniga också i dag. Därför är det beklagligt att de båda föregående talarna har talat om skattelättnader. Det gäller faktiskt inte skattelättnader, utan det gäller att åstadkomma en utjämning av inkomsterna mellan olika år. Om det sedan blir en skattelättnad eller motsatsen kan man inte avgöra i ingångsskedet. Om man utnyttjar denna möjlighet rätt blir det en utjämning, och det är vad man avsett. Uppfattar man åtgärden som ett uppskov med beskattningen kan resultatet bli något annat än en skattelättnad — det kan faktiskt för den enskilde få motsatt verkan. Från reservanternas sida har man framhållit att det här är ett förslag med retroaktiv verkan. Detta är en felaktig uppfattning. Syftet med förslaget är att stimulera även de skogsägare som har gjort viss avverkning under räkenskapsåret att göra ytterligare avverkningar. Därför kan man inte säga att förslaget har retroaktiv verkan annat än i undantagsfall. Men syftet är att stimulera alla skogsägare till ökade avverkningar under den i propositionen angivna tidsperioden. Sedan vill jag säga till Curt Boström, som talar om att det på grund av de förra året ändrade skattebestämmelserna blir skattelättnader på 700 miljoner och rent av 1 miljard, att detta är ett teoretiskt resonemang. Vi måste avvakta och se vad resultatet blir då systemet tillämpats en tid innan vi kan uttala oss om vilka konsekvenserna blir. Beträffande företagsbeskattningen och möjligheterna att den vägen skapa en investeringsreserv är det sak samma i det fallet. Det är fråga om ett uppskov för kommande investeringar, och ingalunda om en skattelättnad —f. ö. är detta ett system som har tillämpats av storföretagen under många år, och jag har inte hört att man tidigare har framfört några protester mot detta. Beslutet innebar i huvudsak att man åstadkommer en större likformighet och rättvisa mellan större och mindre företag i fråga om de här reglerna. Herr talman! Skogskontona har ju diskuterats tidigare under en följd av år, även om frågorna inte varit exakt desamma som i dag. Curt Boström har redogjort för den nu aktuella propositionens innehåll, så jag behöver inte upprepa det. Jag anser för min del att det som föreslås i propositionen är en nödvändig åtgärd för att stimulera skogsavverkningen under den angivna tidsperioden och att det är ett beprövat medel som man här tillgriper. Herr talman! Med detta vill jag yrka bifall till utskottets hemställan.
Herr talman! Stig Josefson har i sitt anförande hela tiden upprepat att det är fråga om en stimulansåtgärd. Det anges också i propositionen och i betänkandet. Jag skulle vilja fråga Stig Josefson: Är det då ändå inte fråga om en skattefavör? Om man ökar möjligheterna att avsätta till skogsfonden, så måste ju detta i sig innebära att det blir fråga om en skattelättnad. Man får fördela inkomsterna på ett större antal år och undviker därmed marginalbeskattningen. Det är alldeles uppenbart att den stimulans man talar om utgörs av en skattelättnad. Vidare ifrågasatte Stig Josefson de siffror jag nämnde och som hänförde sig till ändringarna i skogsbeskattningen och i företagsbeskattningen. Att det när det gäller skogsbeskattningen rör sig om belopp på ca 700 milj.kr. anser jag att vi fick bekräftat i och med de förslag till ändring av reglerna som regeringen i fjol våras lade fram och som syftade till att ge speciell stimulans till ökad avverkning. Då räknade man med 3 resp. 5 20, och det skulle komma att röra sig om ett inkomstbortfall för staten i storleksordningen 100 milj.kr. Nu är det fråga om möjligheter till avdrag som är tio gånger större, så det är inget tvivel om att beloppet 700 milj.kr. t.o.m. kan anses vara taget i underkant. När det gäller företagsbeskattningen sker resultatutjämningen genom att avsättning av vinsten får göras liksom insättning på investeringsreservkonto med belopp motsvarande 50 96 av vinsten. Det är alldeles uppenbart att det också här är fråga om en resultatutjämning i syfte att skapa skattelättnader.

Herr talman! För att uppnå syftet med den här åtgärden, nämligen att stimulera till ökad avverkning, torde instrumentet vara synnerligen trubbigt. Om man är något så när underrättad om hur det kommer att utveckla sig i fråga om avverkningen, vilket man har möjlighet att vara om man ofta befinner sig i skogsbygderna, så vet man att det sker kraftiga prishöjningar på virket. De officiella priserna överbjuds i betydande utsträckning. Det skulle måhända innebära att vi ändå får den här effekten av en ökning av avverkningen, vilket skulle betyda att utan någon som helst effekt hundratals miljoner kronor kanaliseras till skogsägarna ur en statskassa om vilken vi nästan dagligen hör att den är mycket hårt ansträngd. Det blir i varje fall ett högt osäkert resultat av denna åtgärd.
Herr talman! I fråga om skattefavörer är det givet att det rör sig om en utjämning mellan det år då avverkningen sker och det senare arbetet, vare sig det gäller röjning, plantering eller annat. På den punkten trodde jag att det rådde full enighet om att man skall ha detta system, som har varit accepterat under en lång följd av år. Nu vill man stimulera till ytterligare avverkning under den här perioden. Avsikten är ju att det skall bli en större avverkning. Givetvis innebär det möjligheter till något större utjämning under en följd av år. Men egentligen är systemet exakt detsamma som tidigare. Man stimulerar skogsägarna att ta en större avkastning ett speciellt år samtidigt som vederbörande då också får jämna ut denna inkomst under en tidsperiod. Jag anser att det är felaktigt att tala om en skattelättnad, eftersom det ju ingenting annat är än en skatteutjämning mellan de olika åren. Vad sedan beträffar förra årets beslut om skogsbeskattning vill jag framhålla att beslutet inte hade någon som helst effekt med avseende på skogsägare som ägde fastighet som hänför sig till 1952 eller tidigare. Även denna grupp behöver en stimulansåtgärd för att det skall bli en ökning av avverkningen. Beträffande investeringsreserven vill jag fråga Curt Boström: Anser inte Curt Boström att det är riktigt att man har något så när lika regler för de större och de mindre företagen? Det är ju vad man nu åstadkommer. Tidigare har det för de större företagen funnits de här möjligheterna till avsättning. Vid alla avsättningar, om de används förnuftigt, kan det vara fördelaktigt med en utjämning under en följd av år. Men om man inte inom den fastställda perioden använder det avsatta kapitalet till det avsedda syftet, blir det en direkt straffbeskattning — och detta gäller inte minst vid de nu gällande bestämmelserna. Till sist vill jag säga att man nog inte bör använda så starka ord som de Sven Henricsson använde. Han sade att det på detta sätt skulle bli skattelättnader på hundratals miljoner kronor, men detta är att ge en felaktig bild av innehållet i propositionen och skatteutskottets betänkande.
Herr talman! När det gäller skogsbeskattningen och undantaget för fastigheter som har anskaffningsvärden som hänför sig till 1952 eller tidigare var vi ju, Stig Josefson, ense om att dessa fastigheter rimligtvis inte borde tas med vi man här under en längre tid hade kunnat göra stora värdeminskningsavdrag. ändringen av skogsbeskattningen. Anledningen var närmast den att Om jag inte minns fel var det bara moderaterna som gick emot förslaget. Övriga partier var eniga om att göra ett undantag i detta fall. Beträffande den företagsbeskattning som också berör skogsägarna, dvs. resultatutjämningen, vill jag säga att vi ju är ense om att det även för egenföretagare med hjälp av investeringsreservskontot bör ges en möjlighet till resultatutjämning och konsolidering. För skogsägarna har man emellertid också skogskontot och möjligheten att avsätta medel till detta. Härvidlag höll vi med om att man borde skapa samma möjligheter för alla företagare att konsolidera sina företag. Men det skulle, enligt vår åsikt, inte bli fråga om något överbud beträffande möjligheter, vilket vi ansåg skulle bli fallet när det gäller skogsägarna. Så till saken. Skogsägarorganisationerna gick ju ut med en ganska hård drive redan hösten 1979 beträffande vilka lättnader dels ändringen av skogsbeskattningen, dels företagsbeskattningen innebar för skogsägarna. Man har i december — som jag läste i Land — gått ut med brett upplagd information om vad de här reglerna egentligen innebär för skogsägarna. Men det har inte gett resultat. Det här är skattelättnader — jag vidhåller, Stig Josefson, att det är fråga om det — för att få de passiva att avverka och skapa förutsättningar för skogsindustrin att köra för fullt. Det innebär, som jag tidigare sagt, att vi kan ta tillbaka en hel del av exportinkomsterna och framför allt trygga jobben för de människor som jobbar inom skogsindustrin i skogslänen, där vi har det svårt nog att över huvud taget klara jobben.